Herr talman! Jag ber om ursäkt för att min dialekt inte överensstämmer med den som annars brukar användas här i kammaren. Herr Häbinette har verkligen svårt att förstå mig. Enligt herr Häbinette skulle jag ha sagt att en sänkning av pensionsåldern borde genomföras gruppvis till dess en sådan reform blivit genomförd för alla grupper. Det var inte alls så jag yttrade mig. Jag sade att vi skulle sänka pensionsåldern för fiskare, restaurangpersonal och skogsarbetare och att vi därefter kunde göra detsamma för ytterligare några grupper, men att vi sedan kanske inte behövde fortsätta, där för att vi då fått till stånd en allmän sänkning av pensionsåldern. Det är något helt annat än vad herr Höbinette framförde. Utskottets ordförande ville något grumla min glädje genom att säga att det förslag, som folkpartiet förde fram i en motion i januari i år, 14 dagar därefter hade genomförts av regeringen. Med detta ville han säga att det egentligen var en insats från LO:s sida som gjorde att förslaget genomfördes. Jag förstår att regeringen lyssnar mera på LO än på folkpartiet, även om en fråga är likartad. De motiv som låg bakom vår motion och de som låg bakom LO:s framställning var desamma. Utskottets ordförande synes också ha fallit för ett visst önsketänkande när han säger att denna fråga kan utredas på ganska kort tid. Jag tror att en utredning i detta fall kommer att ta tämligen lång tid. Det är många problem som skall lösas, nämligen i fråga om kostnaderna och resurserna, pensionstillägget för tidigare pensionerade, bortfallet i produktionen, den flexibla pensionsåldern, omfattningen av ett senare uttag av pensionen osv. Allt detta kräver sin tid. Därför bör åtgärder vidtas omedelbart, om vi skall kunna få frågan löst inom rimlig tid. Vi behöver med det snaraste få tillgång till det material som erfordras för att kunna ta ställning till frågan om hur mycket pensionsåldern skall kunna sänkas. De reservationer som framförts av folkpartiet innefattar ur dessa synpunkter de mest realistiska förslag som har kommit fram under utskottsarbetet i denna fråga.

Herr talman! Herr Höäbinettes resonemang förvånade mig något. Motivet för hans flexibla pensionsålder skulle vara att en sänkning av pensionsåldern till 65 år skulle innebära att man tog bort tryggheten att få stanna kvar i en anställning därför att företaget vill ha yngre arbetskraft. Herr Höäbinette menar följaktligen att man genom en flexibel pensionsålder skall tvinga folk att vara kvar i arbetet till 67 års ålder, även om deras fysiska och sociala status inte ger dem möjlighet härtill. Utskottets ordförande sade att jag hade varit orealistisk. Han såg på konsekvenserna och realiteterna bakom mitt resonemang. Jag har också, herr talman, sett på konsekvenserna och realiteterna bakom den pensionsålder vi har i dag, nämligen hur människorna upplever sin situation. Deras önskemål om en sänkning av pensionsåldern är inte några drömtankar utan tankar grundade på den realiteten att man känner att hälsa och krafter inte räcker till längre. Sedan ett par ord till herr Österdahl. Jag ställde frågan till honom vad han menar med »så småningom». Jo, säger herr Österdahl, »så snart vi kan och när resurserna finns». Herr Österdahl vill dock inte dölja svårigheterna härvidlag. Nej, just det, man har här letat upp alla skäl som kan anföras mot en sänkning av pensionsåldern. Till slut kommer han emellertid fram till att det blir problem, om pensionsåldern skall sänkas i dag, för de människor som har gått i pension tidigare. Herr Österdahl har med andra ord fört in i diskussionen någonting som innebär att man skulle ha någon sorts retroaktiv tilllämpning också när det gäller en sänkt pensionsålder. Det skulle innebära en kompensation till äldre pensionstagare i det avseendet. Men då är inte viljan att göra någonting på detta område så särskilt stor. Man radar upp en mängd svårigheter, och utskottets ordförande var inne på samma problematik när det gällde de 50 procenten som genom avtal förhandlat sig till en sänkt pensionsålder. Det påminner mig om det gamla talesättet: När jag har fått mitt och väl det och andra har fått sitt och nätt det, då fungerar det hela ändå ganska hyggligt. Jag hade hoppats slip Om sänkning av pensionsåldern, m.m. pa uppleva en sådan diskussion i denna fråga. Om vi, herr talman, betraktar denna fråga som angelägen inte bara i ord utan också i handling har vi anledning att satsa en del av vår standardhöjning för att få den tillfredsställande löst. Den måste ges förtursrätt, under förutsättning att vi menar allvar med talet om rättvisa och jämlikhet och att vi skall sätta människan främst. Det är här inte bara fråga om att få fram resurser så snart som möjligt, utan det gäller att göra ett val. Vi måste välja var vi skall sätta in våra resurser. Frågan är också vilken vilja vi har. Finns bara viljan går det också att klara denna reform, herr talman.

Herr talman! Sedan de stora kanonerna i andra lagutskottet med förste vice talmannen i spetsen har talat är turen kommen till oss — fotfolket och motionärerna. I detta utlåtande redovisas ett antal motioner med hemställan om en sänkning av pensionsåldern för vissa yrkesgrupper med pressande arbete. Motionerna I:45 och II:49 berör yrkesfiskarnas pensionsålder. Då vi en gång har börjat diskutera differentierade pensionsåldrar ger naturligtvis olika grupper sina önskemål till känna. Om det blir ett 80-tal grupper, vilket har sagts i denna debatt, återstår att se. Utskottet talar också om individuellt rörlig pensionsålder efter individuella behov. Alla orkar inte hålla på lika länge. — Vid fjolårets behandling av en motion om sänkning av pensionsåldern för gruvarbetare under jord anfördes från utskottets sida att även andra grupper än underjordsarbetare kan vara i behov av lägre pensionsålder. Det var ett riktigt påpekande, och vi anser att yrkesfiskarna, om några, med sina hårda arbetsvillkor hör dit. Fiskarna får ofta kanske när de är något över 50 år gå i land för gott med värkbrutna lemmar och härjade ryggar, ur stånd att delta i det egentliga fisket. Man kan naturligtvis säga att fiskefartygen i dag är mycket bättre rustade och avpassade för påfrestningar även på mänsklig arbetskraft än de varit tidigare. Men Nordsjön, som jag som västkustbo särskilt tänker på, märker ändå sin man. Nu kan det invändas, att människor med ett sådant hälsotillstånd faller inom den nuvarande lagstiftningen, eftersom de har möjlighet att få förtidspension. Men vårt pensionssystem har väl inte den målsättningen, att stora delar av en yrkesgrupp skall avsluta sin produktiva sysselsättning med sjukpension? Om så vore fallet kunde vi avskaffa alla pensionsåldrar. Yrkesfiskarna har, som också påpekats förut i debatten, ingen möjlighet att avtalsvägen lösa sina pensionsproblem, eftersom de inte i lagens mening är anställda. Ut skottet ifrågasätter om det är rimligt att i en allmän pensionslagstiftning prioritera hela yrkesgrupper med utgångspunkt från att gruppen har ett särskilt hårt eller pressande arbete. Det är nog inte lätt att övertyga berörda grupper om att en annan utgångspunkt är riktigare. På s. 22 i utskottsutlåtandet heter det: »Utskottet vill sålunda i princip ansluta sig till de uppfattningar om en mera rörlig pensionsålder som kommit till uttryck i en del av förevarande motioner. Med en rörlig pensionsålder avser utskottet därvid en ålder som både kan understiga och överstiga 67 år.» Detta uttalande kan täcka det utredningskrav som är framfört i de motioner jag här pläderar för. Men då dessa motioner är uppföljda i reservation 4 under punkt B ber jag, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Någon har sagt att när man håller sitt jungfrutal i riksdagen skall det helst vara på rim. Men efter utskottets avstyrkande av vår motion är det svårt att rimma med någon fason. Hellre då jag hade sett ett bifall till vår motion I: 781. Herr talman! Motiven för en sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år är så utförligt redovisade i nämnda motion att en erinran därom torde vara överflödig. Jag vill dock anföra några synpunkter, och jag gör det med de erfarenheter jag har efter 48 års arbete inom industrin. Det är klart att det på arbetsplatserna förekommer diskussion kring de allra flesta samhällsproblem. Men under senare år är det en fråga som på ett mycket markant sätt givit upphov till diskussioner i personalrum och matsalar, och det är just pensionsfrågan. Arbetarna frågar sig ofta varför tjänstemännen får pension vid 65 år och ibland tidigare, under det att arbetarna skall vänta tills de blir 67 år. Detta förhållande framstår som så mycket orimligare för dem som har en högre pensionsålder då de ofta har de besvärligaste och tyngsta arbetsuppgifterna, för övrigt under hård ackordspress. Dessa i pensionshänseende eftersatta är ofta dessutom missgynnade i fråga om arbetstiden och därigenom att de i betydande utsträckning får utföra skiftarbete under dygnets alla timmar och under helger. Jag finner det sålunda inte bara naturligt utan högst angeläget att den allmänna pensionsåldern sänks, så att de nu missgynnade kommer i något bättre ställning i förhållande till de gynnade och så att de efter en mansålder av hårt arbete kan motse pension vid en rimligare tidpunkt än den nuvarande. Utskottet säger bl.a. i sitt utlåtande: »För egen del kan utskottet i stor utsträckning instämma i de synpunkter som motionärerna anfört till stöd för en allmän sänkning av pensionsåldern. Utskottet står inte heller främmande för att utvecklingen går mot ett pensionssystem där alla försäkrade får möjlighet till full ålderspension tidigare än vid uppnådda 67 år.» Utskottet har således i stor utsträckning instämt i de synpunkter som framförts i den motion jag varit med om att framlägga. Med detta synsätt borde utskottet också ha kunnat tillstyrka förslaget om utredning i frågan.

Det talas också om att en sådan reform medför betydande kostnadsök ningar. Det är vi motionärer medvetna om, men vi tycker inte att det är tillräckliga skäl för att inte omedelbart ta itu med en åtgärd på ett område där det råder mycket stora och onödiga orättvisor bland löntagarna. Det skulle naturligtvis vara mycket mera att säga, men det sagda får räcka för denna gång.

Herr talman! Då herr Eric Carlsson på ett synnerligen förtjänstfullt sätt talat för vårt parti kan jag fatta mig mycket kort. Herr Wanhainen donerade i går ett exemplar av årets förstamajmärke till mig. På det märket står orden »Ökad jämlikhet». Det är väl ingen tvekan om att just pensionsålderns sänkning har ett starkt samband med strävandena till ökad jämlikhet. Vi i centern har dragit konsekvenserna av detta faktum. Därför har våra motioner i denna fråga upprepats med en envishet som knappast känt några gränser. Jag lyssnade uppmärksamt på vad herr Yngve Persson och herr Norberg yttrade, och jag vill gärna säga att det var uppfriskande att möta två social demokrater som verkligen vill leva upp till förstamajmärkets paroll. Efter att ha läst utskottsmajoritetens skrivning och lyssnat på herr Strand kan jag inte med bästa vilja i världen säga detsamma om utskottsmajoriteten och dess talesman, herr Strand. Statsminister, förlåt statsrådet Palme har sagt: »Politik är att vilja.» Utskottsskrivningen ger, tycker jag, belägg för en annan sanning: »När viljan saknas är allt omöjligt.» Den fråga som nu behandlas och som för många betyder så mycket, kommer att arbeta sig fram till en lösning. Därom är jag alldeles övertygad. Det vore klädsamt om man inom det stora partiet här i kammaren just i fråga om pensionsåldern ville lägga in något väsentligt i ordet jämlikhet och verkligen visade en positiv vilja i dag. Det kan ske genom att vid voteringen rösta för reservation 1, till vilken jag, herr talman, ber att få yrka bifall. Det gäller i dag inte manschettyrkena, det gäller, som herr Eric Carlsson tidigare sade, blåblusarnas folk!

Herr talman! Först vill jag nämna att herr Gustafsson ville betala mig för förstamajmärket, men han fick det med min förhoppning att han också skulle bära det. Som framgår av utlåtandet från andra lagutskottet — som jag tillhör i egenskap av ordinarie ledamot — har jag ej deltagit i behandlingen av pensionsfrågan. Anledningen var sjukdomsfall i hemmet just när detta ärende handlades. Jag vill avge denna förklaring eftersom vad jag här kommer att säga delvis avviker från utskottets uppfattning. Beträffande ett par motioner som jag själv undertecknat om b.la. rörlig pensionsålder för skogsarbetare kanske problemet i och för sig kan komma att lösas genom den utredning som med anledning av LO:s skrivelse igångsatts av socialdepartementet och riksförsäkringsverket. Jag skulle dock ha önskat att utskottet hade betonat den här frågan litet starkare. I motionerna I: 228 och II: 258 finns en ganska utförlig redovisning för denna yrkeskårs nuvarande förhållanden. Det framgår bl.a. av den lönestatistiska tabell som bifogats motionerna hur lönerna förändras genom att dessa baseras på systemet med prestationslön. Det framgår mycket tydligt att skogsarbetarnas löneinkomster minskar kraftigt efter 60 års ålder eftersom prestationerna sjunker. Detta är kanske det mest slagkraftiga skälet för att något måste göras. Den aktuella gruppen kan helt enkelt inte genom att arbeta ända till 67 års ålder skaffa sig inkomster som är tillräckligt stora för att arbetaren i fråga skall kunna försörja sig och sin familj. På denna punkt har våra önskemål nu till viss del villfarits genom det beslut om en utredning som fattats i vederbörande departement. Jag har också undertecknat den av herr Yngve Persson m.fl. avgivna motionen I: 781, som följts upp i en likalydande motion II: 891. De motionerna har, som herr Persson sade, behandlats något lättvindigt av utskottet. I motionsparet för motionärerna fram en jämlikhetsoch rättvisefråga i syfte att åstadkomma en utjämning beträffande pensionsvillkor och pensionsålder. Jag kan inte acceptera utskottets uppfattning att denna fråga inte skulle möta något intresse på arbetsplatserna och ute i vardagslivet. Det är tvärtom en högst angelägen fråga som diskuterats mycket och länge. De krav som ställs här har måhända hittills hållits tillbaka men är nu på väg att explodera. I voteringen kommer jag, herr talman, att rösta för reservation 1. Jag instämmer också i det av herr Yngve Persson framställda yrkandet om en utredning i enlighet med motionerna I: 781 och II: 891 om enhetlig pensionsålder.

Herr talman! Jag känner mig naturligtvis föranlåten att säga några ord eftersom jag inte har anslutit mig till någon av reservationerna men skall fatta mig kort. Till att börja med vill jag uttrycka min förvåning över att detta har blivit en så stor politisk fråga som anförandena tyder på. Skillnaderna mellan de olika ståndpunkterna är ju inte så stora att de motiverar en så lång och delvis hetsig debatt. Frågan tycks dock vara ägnad att skapa motsättningar inom partierna.

Han gick där in på angelägenhetsgraden av en sänkt pensionsålder, som han ansåg skulle ha förtur. Hans bedömning av bakgrunden till och lösningen av denna fråga principiellt sett — vi är nog alla överens om att det är en dyr reform — anser jag vara mer realistisk än den uppfattning som hans partikamrater här i kammaren har gjort sig till tolk för.

Det är naturligtvis en bedömningsfråga när och hur problemen skall lösas, inte att de skall lösas.

Utskottet har till fullo instämt i de synpunkter som motionärerna har anfört till stöd för en allmän sänkning av pensionsåldern. Jag citerar direkt ur utskottsutlåtandet: »Utskottet står heller inte främmande för att utvecklingen går mot ett pensionssystem där alla försäkrade får möjlighet till full ålderspension tidigare än vid uppnådda 67 år.» Utskottet framhåller vidare att kostnaderna blir stora, vilket jag redan har uppehållit mig vid. En utredning måste förr eller senare komma till stånd. Vad vi just nu diskuterar är tidpunkten därför.

Jag hyser stora förhoppningar om det utredningsarbetet. Det är ju, som tidigare sagts, LO som har begärt denna utredning, och det gör inte saken sämre att folkpartiet anlagt precis samma synpunkter på den. Utredningen skall vara färdig i höst enligt vad vi har blivit upplysta om i utskottet. Det förefaller mig klokt och riktigt att vi får ett sådant system att en rättvis bedömning kan göras av hur länge en enskild människa har fysiska och psykiska krafter att fortsätta sitt arbete eller övergå till ett nytt. I denna bedömning bör hänsyn tagas inte enbart till medicinska faktorer, utan människans hela situation, även den arbetsmarknadsmässiga, måste tas i betraktande. Det är beklagligt om man inte lagstiftningsvägen också kan få fram en möjlighet, som medger olika grupper med olika påfrestande arbete en efter detta bedömd riktig pensionsålder. En faktor, som man måste ta med i beräkningen och som också gör en riktig avvägning mellan individerna ännu svårare, är det förhållandet att skillnaderna inom grupperna mellan män niskornas förmåga att arbeta säkert är lika stora som skillnaderna grupperna emellan. Detta gör att vi aldrig kan komma fram till en helt rättvis bedömning.

Jag är emellertid alldeles övertygad om att även om vi får igenom vad herr Carlsson föreslagit — jag har all anledning att respektera hans övertygelse och motivering, som jag visst inte vill ifrågasätta — har man därmed icke löst problemen för grupper med särskilt påfrestande arbete. De problemen återstår i alla fall att lösa. Herr talman! Jag kommer att rösta för bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det var självfallet väntat att utskottets företrädare skulle försvara utskottets hållning. Jag tror inte att jag var ensam om att göra den stilla reflexionen att det kanske var synd att så mycket eminent kunnande och så stor talang skulle behöva användas på en så tråkig och enligt min uppfattning i grunden orealistisk uppgift. Herr Strand hade, om jag förstod honom rätt, som huvudtema att beteckna motionärernas hållning som orealism.

Han hade ju nästan inte något positivt att komma med; allt var svart, omöjligt och verklighetsfrämmande. Herr Strand tog emellertid, så vitt jag kunde förstå, inte alls upp mitt huvudtema i argumentationen här i dag. Vad jag hävdade var att om vi tar itu med frågan och bestämmer oss för en prioritering till förmån för detta ändamål, har vi alla möjligheter att på kort sikt förverkliga denna tankegång. Jag förstår att herr Strand kommer tillbaka i talarstolen, och jag skulle gärna vilja höra vad han har för invändning mot den synpunkten.

Jag erinrar om hur det ser ut på lönemarknaden. Det finns även mycket annat som kunde tas fram i bilden, men jag skall inte trötta kammaren med det nu. Enligt min uppfattning hade vi i och för sig för länge sedan kunnat förverkliga en sådan här reform utan att detta hade verkat skadligt på minsta sätt men varit till nytta för utjämningspolitiken — givetvis förutsatt att vi tagit konsekvenserna av det i ett vidare sammanhang. I den mån utskottet har utgått ifrån att det inte går att samla folk bakom en sådan politik, förstår jag det. Men det skulle väl klarläggas genom en utredning och vid en prövning av frågan i partigrupperna i denna riksdag. Här finns egentligen ingen som stiger upp och förklarar sig vara emot ett lösande av dessa problem.

Detta strider i varje fall mot all den erfarenhet som jag har av sådana här stora frågor. Men i den mån det föreligger missförstånd om vad vi egentligen menar vill jag på den punkten tillägga, att om vi genom utredningen snabbt kommer fram till att reformen bör genomföras, så kan man omedelbart sätta i gång och försöka planera för resurserna. Det är det som nu inte blir gjort. Det är lätt att ta fram massor av exempel på reformer som genomförts i detta land och som — det är jag övertygad om — vid en objektiv granskning skulle visa sig vara mindre angelägna än denna. Det angelägna problem som det här gäller blir inte löst helt enkelt därför att man inte vill ta itu med frågan. Den omständigheten att det inte har stormat särskilt mycket kring denna fråga i riksdagen tidigare skall inte uppfattas så, att det inte finns intresse för den, att den inte är angelägen. Det är bara det att vi som regel har händerna fulla och alltid måste tänka på en viss prioritering. Men det är ingen tvekan om att det nu finns en opinion av helt annan kaliber på detta område än tidigare. Bakom denna utveckling ligger bland annat det ökande medvetandet om ojämlikheterna. De ökande insikterna om att jämlikheten måste få en bredare plats i vårt samhälle har alltmer aktualiserat frågan om pensionsåldern. Men också alla de andra aspekterna som vi har anfört i vår motion kommer här in i bilden. Herr Strand sade — jag är oklar om hur formuleringen var — att talarna före honom här i dag hade ordat om sådant som rörde dem själva. Jag förstår att han därmed inte menade att vi skulle ha talat för en sak som närmast gällde oss personligen, utan att det var fråga om en sak som med våra allmänna intressen låg oss nära. Om man som jag i sin ordinarie profession råkar företräda de i detta sammanhang missgynnade människorna i vårt samhälle, är det helt omöjligt att föra ett jämlikhetsresonemang utan att hamna på den sida som vi gjort — och det kan väl inte vara något att rikta anmärkning mot. Men om herr Strand vill tolka in att det här från vår sida skulle vara fråga om ett gruppegoistiskt intresse, måste jag allvarligt protestera — det ligger faktiskt inte för mig att syssla med sådant. Nej, det rör sig här om en mycket stor och viktig samhällsfråga, nämligen om en vettigare social rättvisa i detta samhälle. Denna fråga intar där en stor plats. Men även om man inte skulle vilja rulla upp det breda perspektivet, kunde man ställa sig frågan: Hur länge skall staten som storföretagare fortsätta att behandla sina anställda olika? Vi vet att ursäkten är att det ser ut på det sättet på den privata arbetsmarknaden och att vi inte kan frigöra oss från inflytelserna därifrån. När man sitter i förhandlingar på Blasieholmen, där herr Strand varit med många gånger, sägs ofta att staten gör på det sättet och att man inte kan bortse därifrån. är det då inte en logisk slutsats att samhället bör undersöka detta problem, inför vilket alla parter är förlamade — jag höll på att säga att vad skall man med staten till om inte för att den har en naturlig roll att spela i sådana sammanhang. Det fanns också i herr Strands anförande en ton att vi skulle vara ansvarslösa — jag tror inte att detta ord användes, men det var på gränsen därtill. Vad är då ansvar i detta sammanhang? Är det att med gott humör tolerera upprörande orättvisor, saker som är skadliga för produktionslivet, eller är det att angripa problemen och hylla högre värden? Jag är medveten om att man i ivern att skapa social rättvisa kan förverka annan ambition man har, bli orealistisk, slå över och därigenom skada sina egna intressen. Men jag tycker inte att utskottets talesman har styrkt att det är orealism över dessa motioner. Jag tycker tvärtom att sakargumentationen är så besvärande att jag första gången i denna kammare har hört utskottets ordförande vara oklar i sina formuleringar. Vi har i dag i frå ga om lönesättningen ute på arbetsmarknaden en ordning — och jag tror att herr Strand känner igen mina funderingar när det gäller LO-problematiken — enligt vilken de eftersläpande vill kompensera sig. När de gör detta i något sammanhang, skall de som redan är gynnade ha betalt därför. Det är en evig kretsgång som är hämmande för lönepolitiken och hela vår samhällsekonomi, ja t.o.m. för dispositionen av de framväxande resurserna. Jag har inte dolt att jag här i hög grad låter rättvisetanken vara vägledande, men jag har också liksom motionärerna anfört andra skäl på denna punkt. Jag vill i detta sammanhang skjuta in en replik — eller kanske bara ett klarläggande — till herr Häöäbinette. Han tyckte nämligen att vi inte borde gå vägen att sänka pensionsåldern, utan han ville satsa på flexibilitet. Det beror på, herr Höäbinette, vad vi är ute efter. Jag är rörande överens med herr Häbinette om att det i fråga om pensionsåldern är angeläget med flexibilitet. Jag kan t.o.m. tänka mig att en sådan här utredning skulle få större räckvidd än den som socialministern har beslutat och som innebär en prövning av frågan om förtidspensionering mellan 63 och 66 år. Jag tror att flexibiliteten är en riktig tanke, även om det systemet har svagheter — så långt är vi överens.

Detta kan jag inte finna något som helst motiv för. Jag vill stödja herr Eric GCarlsson när han erinrar om år 1914. Det har gått flera årtionden sedan dess, och hela tiden har vi suttit fast i denna klyvning av lönemarknaden i två delar. Någon gång måste vi angripa detta problem, och det tycker jag vi skall göra i ett samhälle med växande ekonomi och där vi har stort gehör för jämlikhetstanken. Därför, herr Häöäbinette, måste kravet på sänkning av den allmänna pensionsåldern kvarstå, samtidigt som vi genomför den reform vi är överens om. Jag vill gärna tillägga att vi i vår motion framhöll att den ideala lösningen vore att utsätta hela frågan om den allmänna pensionsåldern för en, låt mig säga objektiv analys. Men om man då stannade vid 67 år, eller något annat år över 65, måste också den andra, gynnade halvan vara med på den ordningen. Varom inte får rättfärdighetsresonemanget en högre relevans i sammanhanget. Det kan vi inte tänka bort under några förhållanden. Herr Strand tog upp den ekonomiska sidan och då närmast när det gäller den enskilde. Jag har i och för sig ingenting att invända mot vad han konstaterade, nämligen att om en person i stort sett har bara folkpensionen att leva på så blir det magert, även om vi inte inför några reduceringsregler. Man bör även pröva nivåfrågan i detta sammanhang. Det är en sak. Men även om man inte gör det, kan jag inte förstå att människornas ställning skulle bli sämre jämfört med vad den är nu om vi sänkte den allmänna pensionsåldern. Varför? Ja, hur ser mönstret ut för dem som har låg pensionsålder? I hög grad fortsätter de att arbeta med speciella uppdrag. Då blir pensionen ibland en utfyllnad till lönen, men ofta utgör lönen för det nya uppdraget en utfyllnad till pensionen. Det är minsann en guds gåva att vara i den situationen. Det vore inte så värst orimligt om de nu missgynnade, som i stort sett är kroppsarbetarna här i landet med deras låga pensionsnivå skulle kunna få fortsätta att arbeta efter 65 års ålder och få både lön och pension, eller i varje fall en del av pensionen. Jag anser inte att detta är en ideal social ordning.

Om det däremot är ett absolut villkor att ingen efter 65-årsdagen får ha något förvärvsarbete, får herr Strands funderingar en viss relevans. Men det är inte så i Det kan tänkas att denna riksdag på allvar vill pröva — men jag skall inte ta upp det nu — om det är riktigt att folk så fort de kommer upp i 50-årsåldern skall ha utomordentligt stora svårigheter att få arbete oavsett hur skickliga de är. Detta är som bekant ett problem långt före 65-årsåldern. Herr talman! Jag anser — och jag hoppas att det inte bara är ett önsketänkande — att även om denna kammare liksom andra kammaren avslår vårt förslag så har frågan ändå fallit framåt. Jag tvivlar på att utskottet kan komma igen om ett år med samma attityd. Då skulle människorna ute i bygderna nämligen undra vad det är fråga om. Herr Strand sade att han inte var säker på att de som skulle få glädje av en sådan här reform, t.ex. industriarbetarna, vill offra någonting för den. Jag kan naturligtvis inte skriva ut något intyg på hur det förhåller sig — i varje fall kan jag inte ange hur många som är för respektive emot — men jag är fullt övertygad om att vad som är lättast att vinna sanktion för hos LO-folket är just åtgärder i den här frågan. Vidare anser jag att de människor det gäller inte skall behöva ta ett uns av sin nuvarande levnadsstandard för att programmet skall förverkligas, något som herr Strand antydde. Vi skall ta ur den växande produktio nen, och vi skall framför allt hålla igen i fråga om mindre angelägna saker. Så genomför vi också en jämlikhetspolitik i ett något vidare sammanhang. Om det resonemang jag fört skall förses med etiketten orealistiskt, är mig egalt, men jag är inte rädd för framtidens dom om vad som är realism på den här punkten.

Herr talman! Herr Yngve Persson fällde ett omdöme som väl närmast gick ut på att han ville betrakta min inställning som konservativ. Är det omdömet riktigt, måste jag säga att det förmodligen finns något gott också hos de konservativa inställningarna. Jag har motiverat varför jag anser deras inställning vara orealistisk som talar för omedelbara reformer på det här området. Jag har sagt att de har knutit sig alltför hårt fast vid önskemålet om åtgärder men blundat för konsekvenserna. Båda dessa ting är betydelsefulla i ett sådant här sammanhang. Det är ingen glädje med sänkt pensionsålder, om pensionsnivån blir för låg. Då kommer omedelbart krav på åtgärder för att göra det möjligt för vederbörande att leva på pensionen. Jag vet att herr Yngve Persson har en mera optimistisk syn än jag på den väntade utvecklingen inom samhällsekonomin, och han har väl stöd hos Landsorganisationens ekonomer. Herr Persson frågade, om jag har den uppfattningen att samhällets resurser — och de ökande resurserna, som kan räknas i miljarder — används på ett rationellt och ur allmänna synpunkter riktigt sätt. Om jag var riktigt konservativ, skulle jag kunna komma med elaka funderingar över hur regeringen egentligen sköter sitt jobb. Det är ju socialdemokraterna som har suttit vid makten i många år. Vi har diskuterat de ekonomiska frågorna i många sam manhang, och nog tycker vi väl i allmänhet att vi har fått ut relativt mycket av sociala reformer under dessa år. Inte minst har vi kunnat glädjas åt den förbättrade folkpensioneringen och en tilläggspensionering som så småningom kommer att bli alltmera effektiv. Jag har inte använt ordet ansvarslös om dem som motionerat eller yttrat sig i den här frågan. Jag har inte heller menat det med de omdömen jag avgivit, Jag vet mycket väl att man kan arbeta hårt för en sak utan att känna behov av att syssla med konsekvenserna av den. Herr Yngve Persson sade att hur utgången än blir så faller frågan framåt. Jag kan också ha ett intresse därav.

Det är inte bara medaljen som i detta avseende skall komma efter pensioneringen. Jag tror att en sänkt pensionsålder också uppskattas mera, om de som lämnar det aktiva arbetet kan erbjudas en fullvärdig pension.

Jag har undvikit att använda siffror, och jag har inte heller tagit fasta på de siffror som har nämnts vare sig om pensionsåldrar i andra länder eller om det antal människor som skulle komma i åtnjutande av förbättrade förmåner därest pensionsåldern skulle sänkas till 65 år. Det är orealistiskt att diskutera härom. Vi känner inte till förhållandena i andra länder. Där har man antagligen en betydligt lägre levnadsålder än vi har. Folk lever därför snabbare och åldras fortare. Därför kan det i sydligare länder vara motiverat med en lägre pensionsålder. Det kan mycket väl tänkas att vi orkar arbeta längre i de nordiska länderna på grund av det annorlunda klimatet. Jag har emellertid som sagt avstått från att göra sådana jämförelser. I fråga om dessa ting kan man ha en uppfattning och hävda den men den kan också gendrivas från annat håll. Däremot har jag tagit fasta på några siffror ur propositionen nr 38 till årets riksdag. På s. 58 i propositionen finns en tablå över antalet personer som den 1 januari 1969 uppbar folkpension i någon form. Enligt denna tablå utgick ålderspension till 919 000 personer, förtidspension till 178 000, av vilka 155 000 tillerkänts hel och 22200 reducerad pension. Hustrutillägg utgick till 50 500 och änkepension till 98200. Tillhopa gör detta 1245 700 personer, som vid början av innevarande år uppbar folkpensionsförmån av något slag. Här har inte inräknats personer som begagnat sig av möjligheten till förtida uttag. Vid en sänkning av pensionsåldern med två år tillkommer 150 000 å 160 000 personer som får folkpension. Jag skulle tro att det är vad man ungefär har att räkna med, även om en del av dem redan har pension. Det minskar emellertid inte kostnaderna för folkpensioneringen. Den är nämligen samordnad med andra pensionssystem. Vid en sänkning av pensionsåldern kommer utgifterna för folkpensionen att stiga medan den pensionsinrättning till vilken den som har en lägre pensionsålder hör får en motsvarande minskning. Det innebär — med bortseende från barn under 16 år — att 20 procent av befolkningen eller för att ta ett mera överskådligt tal att av fem personer över 16 år i genomsnitt en får pension. Denna befolkningspyramid är mera besvärande i fram tidsprognoserna än vad kostnaderna i samband med en sänkning av pensionsåldern är. Tillkommer 150 000 personer om man sänker pensionsåldern till 65 år och liberaliserar möjligheterna att få förtidspension är vi om några år en och en halv miljon som lyfter folkpension, vilket betyder att en av fyra åtnjuter folkpensionsförmån i någon form. Herr Yngve Persson, även om vi har en ekonomisk utveckling och resurserna i samhället ökar år från år kommer det ändå inte att bli mer än tre som skall bära kostnaderna för pensioneringen av den fjärde. Detta är kanske i och för sig mer oroande än de 700 miljoner som skulle bli den omedelbara kostnaden om vi fattade beslut om den lägre pensionsåldern.

Herr talman! Herr Strand sade någonting om att det går bra att tala om hur det bör vara om man inte tar konsekvenserna — återigen en värdering som jag anser orättfärdig. Jag tycker faktiskt att jag har uppträtt synnerligen ödmjukt inför realismen i denna fråga. Jag har nämligen inte yrkat någonting annat än att frågan skall utredas. Däremot anser jag — som jag tidigare sagt — att utskottet, som tycker att det inte behövs någon tid för en riktig utredning, är inkonsekvent, inte minst med hänsyn till de kostnader herr Strand erinrade om i slutet av sitt senaste anförande. Situationen är kort och gott den att vi har ett visst läge på lönemarknaden och i vår socialpolitik som vi måste ta itu med. Då vill vi få en utredning till stånd. Herr Strand säger att en sådan uppläggning egentligen innebär en kritik mot regeringens sätt att sköta dessa frågor. Ja, det är klart att regeringen, som har makten, alltid måste räkna med ett speciellt ansvar även när det går på sned. Men jag gör faktiskt inte den vär deringen. Det är helt enkelt på det sättet att en rad faktorer samverkar till den attityd man har och ligger bakom de förändringar man vill göra. I detta sammanhang spelar inte minst den allmänna opinionens värderingar in i hög grad. Det är typiskt för herr Strands sätt att resonera att samtidigt som han ser en viss verklighetsflykt i min uppläggning tänker han inte på att jag varit med i LO under många år och där accepterat att vi inte arbetat hårdare för denna fråga än vi faktiskt gjort. Men någon gång blir måttet rågat. När vi nu ser vilka stora resurser som tas i anspråk för ändamål som kan anses mindre angelägna har, som jag tidigare sade, tidpunkten kommit när man måste försöka göra någonting åt det problem som vi här aktualiserat. Slutligen, herr talman, vill jag framhålla att jag i mitt första anförande sade att jag är mycket tacksam för utskottets erkännande att frågan är på gång. Det förbryllar mig dock att utskottet inte vill tillstyrka en utredning. Nu säger utskottets talesman att denna fråga skulle vara aktuell även om inte några motioner hade väckts. Jag har inget behov av att tillmäta dagens seans någon speciellt stor betydelse för denna frågas utveckling. Jag tog bara herr Strands lilla fundering som ett tecken på att vi i själva verket kanske mycket snart kan få mötas i denna kammare och fatta ett positivt beslut i denna fråga, för så vitt inte regeringen helt enkelt överrumplar oss och tillsätter en utredning. Det har ju hänt förr.

Herr talman! Frågan om en allmän sänkning av pensionsåldern här i landet togs upp av centerpartiet i fjolårets valrörelse. Samtliga andra partier som deltog i valet stod ganska neutrala till detta förslag och sade att det fanns andra vägar att lösa problemen för den äldre arbetskraften och för alla dem som har tungt och hårt arbete. Detta ledde väl fram till att Landsorganisationen gjorde denna framställning till regeringen om att man borde se över reglerna för att åstadkomma en liberalisering av förtidspensioneringen. Jag kan här anföra några skäl till att andra lagutskottet har tillmätt denna fråga så vital betydelse. De nuvarande bestämmelserna för erhållande av förtidspension är som alla vet ganska hårda vad gäller medicinska indikationer och arbetsmarknadshänsyn. Kan man liberalisera dessa bestämmelser får även den som är under 65 år, kanske rent av i 50-årsåldern, en pension som beräknas på så att säga antagandepoäng fram till 67 års ålder. Han kan alltså få full pension under sådana betingelser. Man löser inte dessa problem enbart med en sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år. Det finns åtskilliga arbetare som får behov av pension långt före 65 års ålder. Det är ett av skälen till att man tillmäter liberalisering av förtidspensionerna så stor vikt. Kostnaderna känner man inte till, men siffran 700 miljoner har nämnts. Går man till Statistisk årsbok, finner man att årskullarna 1904—1905 var ungefär 130 000 personer. Tabellerna visar att 85 000 av dessa årskullar lever. Det är alltså stora årskullar som skall in i pensionssystemet. Trots bortfallet får vi redan nu en ökning med 25 000 folkpensionärer. Vi går mot ett samhälle med allt fler pensionärer. År 1965 var 10,8 procent av befolkningen 67 år och äldre. År 1975 har denna grupp ökat till 12,5 procent. En annan viktig faktor är att vi har en stor grupp pensionärer som har det ganska knalt, nämligen alla de som saknar ATP-pension. Man räknar med att det i dag finns ungefär 900 000 pensionärer som enbart har folkpension och som saknar varje form av ATP. Om ytterligare tio år skulle det finnas 600 000 kvar.

De har ju redan nu i vissa fall lägre pensionsålder än andra arbetare, nämligen 65 år. Det gäller en liten, begränsad grupp — gruvarbetare under jord på ett fåtal arbetsplatser — och det är lätt att kontrollera den. Men går man utanför denna grupp och inkluderar fiskare, skogsarbetare, restauranganställda, skiftarbetare och många andra, får man också svårigheter att plocka fram dessa. De kan byta yrke under årens lopp, och de kan ha haft olika anställningar. Vi har för närvarande ett pensionssystem utan pensionsbrev, och dessa grupper ingår i hela systemet som ett kollektiv. Ju fler man skall ge en särställning desto svårare blir det. Detta är alltså de skäl som varit vägledande för andra lagutskottets uppfattning att man skall avvakta den utredning som riksförsäkringsverket gör. Man räknar med att utredningen skall kunna klara en hel del problem för fiskarna och skogsarbetarna och dem som arbetar i de tunga yrkena så att de får en hygglig pension. Yngve Persson lät nästan påskina att man lever i ett samhälle där det inte finns någon större trygghet och där det råder väldiga orättvisor. Men om man ser tillbaka på pensionsfrågan måste man säga att om det skett stora förändringar på något område så är det just där. För tio år sedan fanns inte ATP. Då hade man bara folkpensionen, en låg folkpension, att lita till — ungefär 2 000 kronor för ensamstående och 3 000 kronor för äkta makar. Även de kommunala bostadstilläggen var ganska betydelselösa. Nu har man i alla fall infört den allmänna tilläggs pensioneringen, och ovanpå folkpensionen utbetalas därmed en rätt hygglig pension. Om man nu sänker pensionsåldern till 65 år, skulle man också frånhända ett par årskullar möjligheterna att intjäna ATP-poäng upp till nu gällande ålder. Det är en viktig faktor. Men sker det då ingenting på folkpensionsområdet? Här föreligger en proposition nr 38. Av den framgår att statens kostnader för folkpensionen är 6 miljarder kronor under innevarande budgetår, men det budgetår som vi har framför oss skall beloppet ökas med 5310 miljoner kronor, dels genom införande av pensionstillskott, dels genom ökning av antalet pensioner, dels genom pensionshöjningar på grund av värdesäkringen. Vidare räknar man med att kommunernas kostnader för de kommunala bostadstilläggen är 750 miljoner kronor. För närvarande utges ATP-pensioner med 950 miljoner kronor. Men proposition 38, som skall behandlas om någon vecka, innebär en kostnadsökning på 2,5 miljarder kronor, dels för pensionstillskotten, dels på grund av ökningen av antalet pensionärer. Man kan då lägga till den framtida ATP-pensionen och fråga sig: Vilka blir kostnaderna för vårt pensionssystem med den ökning som pensionstillskotten innebär? Man finner då att för budgetåret 1978/79 skulle behövas 13 750 miljoner kronor. Vad som nu har föreslagits är alltså 5,5 miljarder mera än som för närvarande utges till pensioner. Då har man inte tagit någon som helst hänsyn till nya regler för utgivande av förtidspension eller till en sänkning av pensionsåldern. Detta visar att framtiden är ganska intecknad när det gäller kostnaden för pensioner. Om man följer den linje som herr Strand här har företrätt och som egentligen är Landsorganisationens, måste man fråga Yngve Persson, som själv tillhör landssekretariatet och alltså står bakom LO:s uppfattning, varför han vill ha en annan linje. Här slåss faktiskt andra lagutskottet för en linje som löntagarna sluter upp omkring. Vi har tagit hänsyn till den verklighet vi lever i. Det är många som saknar ATP-pensioner och behöver ett pensionstillskott. Man kan få en liberalisering av reglerna för förtidspensioneringen och lösa alla de problem som sammanhänger med pensioneringen inom de tunga yrkena. Har man löst dessa problem — här pågår utredningar — får man se vad det kommer att innebära i fråga om kostnader osv. Då kan man se om man har möjlighet att gå vidare på den här vägen. Jag tror att det finns all anledning för riksdagen att ta ställning med hänsyn till att vi går mot ett samhälle där allt färre människor får bära en allt större börda. Antalet pensionärer blir större, men också kostnaden för varje pensionär ökar ständigt på grund av indexregleringen. Jag tror därför att man lugnt kan följa andra lagutskottets förslag när det gäller de tjugo motionerna.

Herr talman! Jag är ledsen över att behöva fresta kammarens tålamod med att upprepa ett par påståenden som jag tidigare flera gånger har gjort här i kammaren. Jag tycker emellertid att jag måste göra det därför att de rör grundläggande fakta i försvarsdiskussionen och därför att man ständigt får uppleva att dessa fakta från socialdemokratiskt håll förtiges eller felaktigt presenteras. För det första är det enda förnuftiga sättet, på vilken man kan beskriva vårt försvars effekt, styrka, prestationsförmåga eller vad man vill kalla det, att mäta den i hur en viss väsentlig uppgift kan fullgöras, lämpligen då uppgiften att slå tillbaka en invasion utförd med konventionella medel. Om den förmågan hålls oförändrad så bibehålles också försvarets fredsbevarande verkan oförändrad. Minskas den så ökar riskerna för påtryckningar, övervåld och krig. För det andra ligger försvarsanslagen i fjolårets försvarsbeslut på en avsevärt lägre nivå i fast penningvärde än tidigare. Det från socialdemokratiskt håll ofta hörda påståendet att det fortfarande sker en upptrappning och att det bara är ökningstakten som har avtagit, att försvarseffekten ökar osv., är direkt missvisande. Vad som pågår just nu i vårt land är en betydande och snabbt accelererande urholkning av vår försvarseffekt. De som mot bakgrunden av de faktiska förhållandena vill påstå något annat torde böra påtaga sig bördan att bevisa riktigheten i ett så orimligt påstående. Jag skall be att här i kammarens television få visa ett diagram som belyser anslagsutvecklingen för det svenska försvaret under senare år. Dia grammet är gjort i sådan skala att en millimeter i diagrammet svarar mot 10 miljoner kronor i anslag. En centimeter motsvarar alltså 100 miljoner kronor. De fyra gråa staplarna till vänster motsvarar försvarsanslagen under 1963 års försvarsbeslut. Den vita stapeln 1 mitten är 1967/68, alltså det år då inget försvarsbeslut fanns, och de fyra staplarna till höger visar det försvarsbeslut som riksdagen fattade i fjol. Den prickade linje som går upp åt höger från 1966 års försvarsbeslutsstaplar visar den utgiftsinriktning som 1963 års försvarsbeslut hade, Jag kanske skall tillägga att skalan blir något förstorad på televisionsskärmen, men skillnaden är inte så stor. Detta diagram visar den väldiga minskning i förhållande till det förra försvarsbeslutet som äger rum. Det förra beslutet förutsatte en viss årlig stegring för att uppnå anpassning till den tekniska utveckling som oavbrutet äger rum. Skillnaden mellan det gamla och det nya beslutet rör sig om cirka en miljard kronor på två år, och skillnaderna ökar undan för undan. Men diagrammet visar också att anslagen i absoluta tal har sjunkit kraftigt. Det gäller över en halv miljard kronor under samma tvåårsperiod. Även den skillnaden ökar och kommer mot slutet av nu gällande försvarsperiod att vara uppe i över en och en halv miljard kronor. Det gäller alltså här den minskning som försvarsanslagen underkastas i jämförelse med vad som skulle vara fallet, om man bara hade haft den mycket begränsade ambitionen att inte sänka anslagen jämfört med tidigare. Dessa uppgifter visar väl med all tydlighet hur ihåligt talet om upptrappning och stigande försvarseffekt är. Det är egentligen ganska märkligt, hur representanter för regeringen genom att upprepa och återigen upprepa felaktiga påståenden söker utnyttja sin auktoritet och den naturliga benägenheten hos allmänheten att vilja tro på vad regeringen offentligt säger till att direkt vilseleda denna allmänhet i den här för svenska folkets trygghet och säkerhet så väsentliga fråga. I det föreliggande utskottsutlåtandet säger utskottets socaldemokratiska majoritet, att den nu gällande fyraårsplanen för försvarets utbyggnad — observera ordvalet! — »innebär en sänkt ökningstakt i förhållande till perioden 1958—1966. Försvarsutgifterna i fast penningvärde ökar under perioden med ca en procent per år mot tidigare 2,5 procent.» Jag ber kammarens ärade ledamöter att betrakta diagrammet och att därefter bedöma, om ett sådant uttalande kan sägas vara en korrekt beskrivning av det verkliga förhållandet. Jag kan inte finna det, och jag tycker att det är ett ovärdigt sätt att driva politik på, att utnyttja sin majoritetsställning till att sprida felaktiga sakuppgifter i riksdagstryck och på annat sätt. Man kan ha olika mening om hur politiken bör vara, men det borde bara finnas ett sätt att skildra verkligheten — det korrekta sättet. Utskottsmajoriteten anför vidare att materielanskaffningen kommer att uppgå till samma belopp under innevarande försvarsbeslut som under det förra. Detta uttalande ger också en förvrängd bild av verkligheten. All verksamhet måste tillåtas växa något så när i relation till den allmänna utvecklingen för att verksamheten skall kunna bibehålla sin ställning. Detta gäller alla områden, privata likaväl som statliga, och det gäller i hög grad också försvaret. Men även om man skulle bortse helt från detta, grundar sig uppgiften på en alldeles orealistisk underskattning av de kostnader som först måste betalas innan resten av försvarsanslagen kan användas för anskaffning av materiel. Dessutom — och det betyder allra mest — låtsas man inte om den, som man då sade, helt tillfälliga fördröjning som gjordes under det förra försvars beslutets sista år av materielanskaffning och anläggningsarbeten för 350 miljoner kronor, under försäkringar om att det uppskjutna skulle återtagas under de närmaste åren. Man minskade alltså därigenom den nivå som man nu jämför med, och man låtsas inte heller om att den som man jämför med inrymmer återtagningen. Slutresultatet är att materielanskaffningen i själva verket minskar högst väsentligt under det nya försvarsbeslutet, som helt naturligt är, med tanke på anslagens starka krympning. Vi har från vår sida hela tiden bestämt opponerat oss mot den nya försvarspolitik som inleddes för ett par år sedan. Det finns inga sakliga motiv för den. Vi kan och vill inte dela ansvaret för att minska vårt lands förmåga att värna neutraliteten och friheten och att hålla oss utanför krig. Vi vill inte lämna delar av vårt land så svagt skyddade att de kan behöva uppges nästan utan motstånd. Vi kan inte finna skäl för att en försvarspolitik, som alla de demokratiska partierna var eniga om ännu för ett par år sedan, plötsligt skall behöva försämras, i synnerhet som den för varje år krävde en allt mindre andel av svenska folkets samlade inkomster och alltså ständigt blev förhållandevis billigare. Det finns inga tecken på att våldet har avskrivits som politisk metod. Vi får tvärtom nästan dagligen bevis för att så inte alls är fallet, och de bevisen lämnas också i vår närhet. Sveriges belägenhet på de storstrategiska skärningslinjerna mellan de två maktblocken ger oss ett särskilt utsatt läge och leder till risker för oss vid varje skärpning av motsättningarna mellan blocken eller över huvud taget i vår närhet. Detta utsatta läge kan emellertid väl kompenseras genom att vi utnyttjar vår fördelaktiga militärgeografiska situation med långa havsgränser och svårtillgängliga landgränser. Vi har verkligen möjligheter att hålla ett försvar som gör att vi skulle kunna känna oss förhållandevis trygga även i en orolig situation. Vad som erfordras härför har vi tidigare gemensamt sökt fastställa genom en lång serie av studier och undersökningar som undan för undan alltmera har förbättrats. Resultaten av dessa noggranna studier lät vi bli omsatta i ett försvar med en sådan styrka och en sådan balans mellan dess olika funktioner att det kunde förväntas möta angrepp på ett effektivt sätt och orsaka en angripare så stor osäkerhet och så stora kostnader att han med all sannolikhet skulle bedöma framgången alltför tvivelaktig och kostnaderna alltför höga. Han skulle alltså avstå. Vi kan inte finna några skäl till att det inte skulle vara värt att vidmakthålla våra tidigare planer och den relativa styrka som vi då gemensamt bedömde erforderlig och som utvecklingen därefter verkligen inte visat vara överdrivna. Moderata samlingspartiet skulle alltså helst se att den tidigare försvarseffekten något så när kunde bibehållas. Den försvarspolitik som socialdemokratin har genomtrumfat är dock redan sedan ett par år ett faktum. Skadeverkningarna har inletts, och en uppbromsning och återhämtning av dessa skadeverkningar måste planeras omsorgsfullt för att kunna ske med lägsta möjliga penningtillskott. Vi har inte förlorat hoppet att den skall kunna ske i samarbete mellan alla de demokratiska partierna. Vi föreslår därför att en försvarskommitté skall tillsättas genast, med uppgift att studera och framlägga förslag till en sådan planmässig och balanserad återhämtning. En sådan försvarskommitté kan arbeta snabbt. Det underlag som behövs för dess avsedda uppgift finns i allt väsentligt redan framtaget. En viss tid måste dock utredningen självfallet ta för att kunna göra ett fullgott arbete. Under tiden kan det enligt vår mening inte accepteras att försvarseffekten yt terligare sjunker eller att förhållanden som på längre sikt oundvikligen måste leda till en sådan sänkning får bli bestående. Vi yrkar därför på att anslagen för nästa budgetår skall uppräknas med 150 miljoner kronor och att därutöver erforderliga belopp skall få förbrukas av de medel — det rör sig om bortåt en miljard kronor — som riksdagen tidigare har beviljat till försvaret men som regeringen i samband med inledandet av sin nedrustningspolitik har bestämt inte skall få fritt användas. Dessa av oss föreslagna tillskott skall utnyttjas för att öka materielanslagen, i första hand på de områden där den nu inledda försvarspolitiken inskränker eller helt beskär möjligheterna att bibehålla vår tidigare försvarseffekt. De skall också i den mån så är förenligt med huvudsyftet utnyttjas så, att sysselsättningen främjas i de delar av landet eller de delar av näringslivet där den är otillfredsställande. Vi vill därutöver förstärka anslagen till forskning och projektering av ny materiel. En av de faktorer som har lett till att vi i Sverige har haft ett så gott utbyte av våra försvarsanslag är vår långsiktigt inriktade materielanskaffning hos den svenska industrin. Om det skall lyckas oss att även i fortsättningen vidmakthålla en sådan typ av anskaffning, måste en systematisk forskning, projektering och försöksverksamhet bedrivas med större omfattning än vad som kan rymmas i dagens försvarsanslag. Forskningen intar en nyckelställning i den långsiktiga försvarsplaneringen. Den måste ha resurser, så att den väl kan följa med vad som sker i omvärldens krigsmakter och så att den kan förhindra att utvecklingen där oväntat ställer oss inför tekniska förändringar, som kan ha en högst obehaglig verkan om de inte har kunnat förutses och i tid fått påverka vår egen utrustningsanskaffning. Forskningen och försöksverksamheten måste ständigt kunna tillhandahål la de specifikationer och de bedömningar av olika tekniska lösningar och system som kan ge underlag för de militära studiernas bedrivande och möjlighet att finna goda samlande lösningar samt att jämföra alternativa sådana. Brist på dylikt underlag leder bland annat till tvånget att importera den utrustning som i framtiden kan visa sig vara nödvändig. Men import av krigsmateriel i större skala är verkligen ingen god lösning för en alliansfri nation som Sverige. För det första kan man aldrig få någon garanti för att import över huvud taget kan komma till stånd i ett läge då materielen oundgängligen kan behövas. Vi har själva hårda restriktioner för vår vapenexport och överväger för närvarande allvarligt att införa ytterligare skärpningar av dessa. Måste vi då inte försiktigtvis räkna med att vi själva kan bli utsatta för sådana restriktioner i känsliga lägen? För det andra blir import regelmässigt både dyrbarare och sämre. Man har mycket svårare att få sådan materiel som passar för de speciellt svenska och helt defensiva förhållandena och får alltså ofta köpa — och betala mycket pengar för — egenskaper hos de tekniska systemen som man inte helt kan utnyttja eller kanske inte alls behöver. För det tredje avsäger man sig den stimulans till teknisk utveckling och den ökning av det tekniska kunnandet och handlaget inom svensk verkstadsindustri som = försvarsbeställningarna ger som en mycket värdefull biprodukt. Slutligen kan en vapenimport i större skala vara mycket svår att förena med det svenska kravet på att vi skall stå fria från beroende av stormakterna i vårt självständiga upprätthållande av vår neutralitet. Det ges därför knappast något realistiskt alternativ till den hittillsvarande metoden att i allt väsentligt grunda försvarets utrustning på svensk industriproduktion. Detta kräver då också åt gärder för att kontinuerligt hålla denna produktion sysselsatt och fullt modern 1 jämförelse med de internationella förhållandena. Om vi skall ha en handlingsfrihet, som kan ge möjlighet att välja mellan olika alternativ, fordras också forskningsoch försöksverksamhet av tillräcklig omfattning för att vi skall kunna ligga väl framme med nya, genomstuderade projekt. Den nya försvarspolitiken tillgodoser inte dessa krav. Vi föreslår därför från moderata samlingspartiets sida att anslagen för forskning, försök och projektering skall uppräknas med sammanlagt 30 miljoner kronor för nästa budgetår. Detta anslag föreslår vi uppdelat med 10 miljoner kronor för vart och ett av de tre materielanslagen, dock utan någon fast låsning vid fördelningen mellan dessa. Ett av de mest stötande dragen i den nya socialdemokratiska försvarspolitiken är att den inleddes utan att någon visste vad den skulle komma att innebära och utan att ens något försök gjordes att ange vad den skulle syfta till.

Det är faktiskt så, att man ännu inte har kunnat bestämma sig för vilka krav man skall lägga på försvaret i stället för den målsättning som tidigare gällde och som hade direkt anknytning till försvarets fredsbevarande och trygghetsskapande förmåga. Försvarsministern gör i propositionen några uttalanden om de möjligheter som i en framtid kommer att skapas genom nu pågående utredningar att fastställa försvarsbeho ven och finna mot dessa behov svarande kostnadsramar. Men det var precis ett sådant samband som vi hade förut. Varför i all världen skulle man bryta sönder just denna typ av system? Vi har från moderata samlingspartiet upprepade gånger understrukit den vikt som vi lägger vid en demokratisk enighet i försvarsfrågan. Vi har också gång på gång, både innanför och utanför försvarsutredningen, förklarat att vi självfallet är beredda till rimliga eftergifter i våra önskemål om detta krävs för att uppnå enighet. Men när regeringen efter förlustvalet 1966 avsiktligt och provokativt bröt den dittillsvarande enigheten och inledde en försvarspolitik utan några klara sakliga riktlinjer men uppenbart ledande till ett snabbt avtagande skydd för den svenska neutraliteten, friheten och freden då kunde vi inte vara med längre. Vi hoppas uppriktigt att regeringen nu skall besinna sitt ansvar och avstå från inrikespolitiska manövrer på detta riskfyllda område. Om regeringen .gör det och försöker återgå till en försvarspolitik med öppenhet, realism och hållning så är vi inom moderata samlingspartiet beredda att med all vår kraft medverka härtill. Det är svårt att tro annat än att åtminstone en del av den vikande försvarsviljan och det ökande motstånd mot kraven som försvaret ställer främst på ungdomen måste härledas till en brist på förtroende för den nya försvarspolitiken. Den enskilde svensken känner sig osäker. Han kanske inte kan så mycket av de invecklade sammanhangen och låter därför ofta sin misstro och kritik riktas mot felaktiga mål, men hans undran och obehag är dock uttryck för en korrekt bedömning av det nya som håller på att ske. Samtidigt möter han en starkt ökad agitation för pacifism och vapenvägran och finner att den verksamheten presenteras för svenska folket med ett glödande intresse och en outtröttlig energi av våra statliga monopolföretag för radio och television. Han möter ständigt aktiviteten hos grupper som har tagit till sin uppgift att bryta ner försvarsviljan — delvis med olagliga medel — men finner nästan aldrig själv något stöd för sin nedärvda och naturliga känsla att det dock är hans skyldighet att efter förmåga hjälpa till att försvara vårt lands frihet och fred. Försvarsviljan är stark och allmän i Sverige. Den är en av våra stora nationella tillgångar och måste vårdas väl. Den tar sig bl.a. uttryck i den imponerande stora anslutning som vi kan redovisa till de frivilliga organisationer som har tagit på sig uppgiften att stärka försvaret genom att fullgöra olika stödfunktioner till detta och som utbildar och övar sig inför dessa uppgifter under ofta betydande personliga uppoffringar av fritid, bekvämlighet och kostnader. Jag tänker på hemvärnet, sjövärnskåren, frivilliga befälsutbildningsrörelsen, lottaorganisationen, frivilliga sjukvårdsväsendet, frivilliga djursjukvården i krig och frivilliga skytteväsendet. Den yttre uppmuntran som denna verksamhet får är inte särskilt stor. Jag förstår om de frivilliga krafterna ofta tycker att samhället visar otacksamhet och brist på intresse för deras arbete. Jag tänker visst inte bara på det ekonomiska stöd som ges, men en ökning av detta stöd vore ett sätt att ge bevis på det allmännas uppskattning och vore därför — just i dagens situation — särskilt angelägen. Det finns, som utskottet påpekar, anledning att tro att Kungl. Maj:t ett följande år — kanske redan nästa år — kommer att föreslå förbättrad medelstilldelning till de frivilliga organisationerna. Vi i moderata samlingspartiet anser emellertid att detta bör ske redan nu, och vi yrkar därför på en uppräkning av anslagen med sammanlagt 5344 000 kronor. Tillskottet skall användas till en förbättrad utbildning och utökad ungdomsverksamhet samt vad beträffar hemvärnet till anskaffning av regnkap por.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

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. När regeringen till 1968 års riksdag lade fram sitt förslag till en flerårsplan för det svenska försvaret fann vi den otillfredsställande. Vi ansåg då — och anser fortfarande — att relativt begränsade medelstillskott skulle medfört betydande förstärkningar av försvaret genom marginaleffekter. Framför allt fann vi det emellertid beklagligt att inte planeringsnivån efter budgetåret 1971/72 gav tillräckliga resurser för att upprätthålla ett starkt försvar. De säkerhetspolitiska bedömningar som redovisades för 1968 års riksdag kunde vi i huvudsak godta. Den utveckling som skett sedan dess har lett till en viss försämring i det europeiska säkerhetsläget. även om någon påtaglig förskjutning i maktbalansen troligen inte ägt rum, har dock förstärkningar av försvarskrafterna och beredskapshöjningar skett på olika håll i Europa. Denna utveckling stärker vår uppfattning att det försvarsbeslut som i fjol fattades av riksdagsmajoriteten var mindre väl grundat. Några förutsättningar att få fjolårets försvarsbeslut omprövat och på nytt åstadkomma enighet om försvarskostnaderna har inte förelegat. I annat sammanhang har klargjorts från centerpartiets och folkpartiets sida att vi omprövat vår inställning till motionsverksamheten. Vi har beslutat att i princip inte lägga fram förslag till nya utgifter för nästa budgetår. I en lighet härmed har heller inga motioner om anslagshöjningar för försvaret avlämnats. Detta ändrar inte den inställning till utformningen av försvaret som vi redovisade i de likalydande motionerna I: 518 och II: 664 samt I: 857 och II: 1111 till 1968 års riksdag. Jag har inte kunnat acceptera vad som anförts vare sig av utskottets majoritet eller reservanterna i de fall där delade meningar rått. Jag skall endast beröra ett par detaljer i utskottets utlåtande. I samband med fjolårets försvarsbeslut uttalade försvarsministern att planeringens nivå och inriktning måste prövas vid den årliga rullningen av planerna. Någon sådan redovisning har inte skett i årets statsverksproposition. Företrädare för försvarsdepartementet har vid föredragning inför utskottet meddelat att ambitionen är att årligen kunna avge en sådan redovisning över den prövning som sker. Tiden efter försvarsbeslutet har emellertid varit för kort för att myndigheterna skulle haft möjlighet att lämna underlag för en prövning av det slag som avses. Vi finner den lämnade förklaringen rimlig med hänsyn till att myndigheterna utöver sina vanliga uppgifter har att dels förbereda ett programbudsgetsystem, dels ta fram underlag för förslag om avvägningen av krigsmaktens och civilförsvarets fortsatta utveckling efter budgetåret 1971/72. Vi utgår således från att redovisning i fortsättningen kommer att lämnas för resultatet av prövningen av planeringens nivå och inriktning. Enligt vår uppfattning måste den framtida planeringen av det svenska försvaret ske på en högre nivå än den som angavs i 1968 års försvarsbeslut. Vi har under hand erfarit att de militära staberna erhållit i uppdrag att utöver den horisontella nivån planera dels för en nivå som ligger högre och dels för en nivå som ligger lägre. Därigenom räknar man med att få en bättre uppfattning om vad marginella för ändringar kan innebära. En något högre planeringsnivå, i linje med vad vi motionsvis föreslog 1968 års riksdag, hade enligt vår mening bättre svarat mot behovet. Ett omfattande arbete för att ta fram underlag för nästa långsiktiga försvarsbeslut pågår för närvarande enligt vad som redovisats i årets statsverksproposition. Detta underlag beräknas bli fullständigare och mera översiktligt än vad som tidigare varit möjligt att prestera. Man räknar med att beslutsprocessen därför skall kunna bli snabbare. Programbudgetsystemet beräknas också förbättra riksdagens möjligheter till bedömning av försvarets anslagsbehov och effektivitet. Vi har ingenting att erinra mot den planering som sålunda påbörjats — under en viktig förutsättning, nämligen att avsikten inte är att denna planering skall ersätta de tidigare försvarsutredningarna. Skulle planeringsarbetet endast bli en fråga om de förslag överbefälhavaren och civilförsvarsstyrelsen lägger fram och de överväganden försvarsministern sedan i sin tur företar och slutligen redovisar för riksdagen, kommer enligt vår mening riksdagens möjligheter att påverka försvarets utformning att avsevärt försämras. En sådan utveckling är vi inte beredda att acceptera. Försvarsutredningarna har givit riksdagens ledamöter möjlighet att på ett särskilt sätt ta del av de i många fall mycket svårbedömbara försvarspolitiska och tekniska problem som sammanhänger med ett nutida försvar. Utredningarna har enligt vår mening väsentligt bidragit till den stora enighet som tidigare rått kring försvaret i Sverige. Vi anser att det är angeläget att denna enighet återställes så snart som möjligt. En försvarsutredning med uppgift att på i huvudsak samma sätt som tidigare ta ställning till försvarets framtida utformning bör därför tillsättas. Underlaget för utredningsarbetet, den s.k. perspektivplanen, skall insändas till försvarsministern den 1 mars 1971. även om beslutsunderlaget skulle medge en snabbare beslutsprocess än som tidigare varit möjlig, kommer en utredning att få arbeta under mycket hård = tidspress. Erfarenhetsmässigt krävs avsevärd tid till förberedelser. Utredningens ledamöter behöver också tid för att sätta sig in i bakgrundsmaterialet och den planeringsteknik som tillämpas. En utredning bör därför enligt min mening tillsättas i så god tid att förberedelser och grundläggande arbeten är klara före den 1 mars 1971. Man kan beklaga att vi inte ens kunnat enas om ett sådant beslut. Regeringspartiet har inte funnit det önskvärt att redan nu binda sig för formerna för slutlig beredning av nästa, mera långsiktiga försvarsbeslut. Jag vågar hoppas att vi dock till slut skall få en parlamentarisk försvarsutredning enligt de former som tidigare har tillämpats. Jag tror att det skulle vara synnerligen nyttigt, inte minst för riksdagen, att i god tid sätta sig in i de problem som föreligger. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 2 till föreliggande utlåtande.

Herr talman! Totalförsvaret skall vara ett värn för de värden vi hyllar. Det skall vara ett medel att öka tilltron till vår förmåga att föra en fast neutralitetspolitik. Och det skall vara ett bidrag till stabiliteten och freden i vår del av världen. Totalförsvaret griper in i hela samhällsmaskineriet. Så långt det är möjligt bör varje medborgare få en beredskapsuppgift som ett meningsfullt bidrag till vår värnkraft och vår förmåga att motstå påtryckningar och aggression. Den allmänna värnplikten är i sig själv det bästa tecknet på att vi har ett folkförsvar. Den politiska enigheten om försvaret sades också vara ett tecken på att folket står samlat kring det. I årets remissdebatt här i kamma ren förklarade försvarsministern, som själv kände sig som pappa till försvarsöverenskommelserna, att läget senast kanske var sådant att det inte längre var möjligt att vinna förståelse i landet för ännu en försvarsöverenskommelse av den typ vi tidigare haft. Förutsättningen för en ny försvarsöverenskommelse var att den skulle föregås av en rejäl debatt. Jag tolkar inte försvarsministern så att han ansåg det ligga ett egenvärde i att ingen överenskommelse nåddes, men han ville säga att det var absolut nödvändigt att debatten blir intensivare så att det icke skall kunna göras gällande att försvaret är någonting som inte behandlas av politiker på samma sätt som andra fält. I samma remissdebatt förklarade försvarsministern apropå debatt att den propaganda för vapenvägran som sker ger oss ett tillfälle att få diskutera försvarsproblemen i vida kretsar. Han fortsatte: »I den diskussionen måste vi som ansvariga för försvaret — jag menar alla politiker och framför allt alla riksdagsmän — ta del. Vi kan inte överlåta försvarsdebatten till fackmän och yrkesmän ty då misslyckas det hela, utan det är politikerna som har ansvaret.» Det finns anledning att instämma med försvarsministern och helst också handla därefter. Jag vill passa på tillfället att uttrycka tillfredsställelse över den upplysningsverksamhet i värnpliktsfrågorna som försvarsministern. ägnat sig åt med särskild skärpa den senaste tiden. Han har ett särskilt ansvar, och det gläder oss att han lever upp till detta. Låt oss också konstatera att den senaste tidens debatt givit ökade skäl för insatser för de värnpliktigas trivsel och ekonomisk-sociala förhållanden. Ingen skall mot sitt samvete tvingas att göra vapentjänst. Den ståndpunkten har vi tagit, vi finner det rimligt i en human stat. Den enskilde skall inte tvingas till konflikt mellan sitt samvete och samhället. Det är en helt annan sak med de företrädare som inte ser kon flikten i frågan om att icke bruka vapen, utan ser den i att de vill ha ett annat samhälle än det vi nu har. Det andra samhället skall också såvitt vi kan förstå ha ett försvar. Det är inte där skillnaden ligger. Skillnaden ligger i att det nuvarande samhället har ett parlamentariskt system, och det är det man vill avskaffa, inte försvaret. Alldeles självklart kan inte ett system byggt på tanken att den enskildes samvete skall få lägga hinder i vägen för vapentjänst användas av grupper som en murbräcka om man vill ändra på politiska förhållanden — sådant skaH göras i allmänna val. »Fackmän och yrkesmän», sade försvarsministern. Lojala och ambitiösa funktionärer inom totalförsvaret - har tagit på sig uppgiften att för allmänhet och tveksamma försvara den politik som beslutas i det här huset. Genom möten, diskussioner, tidningsinlägg och skrifter för de fram ståndpunkterna. De får förklara våra beslut. Ingen kan kritisera den insats som görs. Vi kan tycka att fackmännens roll har blivit för stor. Den har i så fall blivit det därför att politiker gör för litet. När någon angriper den försvarspolitik riksdagen beslutar, är det riksdagsmän och politiker som i första hand bör svara. Det bör inte vara försvarets anställda, som ju förvaltar och lojalt formar ett försvar med en uppbyggnad och omfattning som vi bestämmer oss för här. Centrala förvaltningstjänstemän behöver inte sköta debatten på andra områden. Jag föreställer mig hur det skulle sett ut om den debatt om pensionsåldern som vi nyss förde här i kammaren till största delen fått föras av riksförsäkringsverkets tjänstemän. Pensionssystem, lokaliseringspolitik, skoldebatt, sjukvårdsdebatt etc. — där har politiker stor del. Jag tror den senaste utvecklingen har visat att det är angeläget att fler tar mer del i att förklara de försvarspolitiska motiveringarna och tar aktiv del i en försvarsdebatt också utanför detta hus. Det gäller alltså inte bara tämligen tillfälliga företeelser vart tredje eller fjärde år i anslutning till flerårsbeslut om anslagsramar. I mycket torde debatten röra grundläggande värderingar och principer bakom alliansfrihet och totalförsvar. En av politikernas uppgifter är att förse debatten med stoff. Kanske behöver vi i detta avseende litet större öppenhet vid presentationen av fakta. Ett från försvarsdepartementet nyss avgånget kansliråd har gjort en liten skrift om försvarets samhällsekonomiska kostnader. När han där vill lämna kvantitativa uppgifter om det svenska försvaret hämtar han dem från det engelska institutet för strategiska studier. Att = försvarsdepartementets eget folk hämtar uppgifter i London om vårt försvar kan tyda på att vi har låtit sekretessen gå väl långt. Årets statsverksproposition redovisar under försvarshuvudtiteln försöksverksamheten med det nya planeringssystemet. Arbetet med att göra en programbudget upptar där en central plats. Låt mig uttrycka den förhoppningen att det färdiga programbudgetsystemet skall medge en bättre översikt och underlätta val av alternativa system för att lösa skilda försvarsproblem. Men övergångstiden till detta nya system underlättar däremot inte någon insyn eller överblick. Ingen i riksdagens kamrar torde vilja kritisera de motionärer som i år ställt krav på förändringar i medelstilldelningar därför att de inte kunnat finna de skilda avsnitt där en och samma verksamhet redovisas. Det hade varit möjligt att uttrycka den här saken enklare än departementet denna gång gjort. Prisregleringen av de rambundna försvarsutgifterna ändras också, eftersom man övergått till ett nytt system för beräkning av prisnivån. Det nya indexsystemet slår tydligen fel och för att kompensera detta beräknas ett belopp som för de närmaste tre budgetåren uppgår till nära en halv miljard kronor. I propositionen ges en mycket knapphändig beskrivning och praktiskt taget inte någon motivering för detta förhållande. Även om åtgärden är sakligt motiverad utgör den likväl ett exempel på en förändring som försvårar möjligheterna för dem som vill följa försvarsdebatten. Vare sig det gäller jordbruksreglering eller försvarsordning borde det, herr talman, finnas en strävan hos politiska instanser att så långt som möjligt förenkla redovisningen så att den blir möjlig att förstå, även av dem som inte har sin plats i det allra heligaste. Det nya planeringssystemet arbetar med s.k. perspektivplaner på hela 15 års sikt. För de närmaste fem åren upprättas s.k. programplaner, och för den mera närliggande tidens förändringar görs s.k. systemplaner. Detta är kanske inte några nya metoder principiellt sett utan snarast en vidareutveckling av den planering som undan för undan utvecklats efter den första försvarsöverenskommelsen år 1958. Det ter sig kanske som litet av en paradox att planeringssystemet nydanas i ett läge då försvaret under ett par år fått vidkännas markanta förändringar i medelstilldelning och därför tvingats till omdispositioner i förhållande till uppgjorda planer. Må vi ändå uppfatta det som ett erkännande från försvarsdepartementet att endast ett effektivt planeringsarbete ger möjligheter till den önskvärda hushållning som ger oss internationellt sett ett stort utbyte av varje i försvaret insatt miljon. Det talas ofta om behovet av ökad planering inom många sektorer. Mer än en gång har man poängterat att när det gäller den offentliga sektorns planering har försvaret onekligen gått i täten. Herr talman! I fråga om planeringen och framtiden är det naturligt att redan nu ägna uppmärksamhet åt den fortsatta ramberäkningen, alltså för perioden efter den av socialdemokraterna bestämda ramen för de närmaste tre budgetåren. Kammarens andre vice talman har berört denna frågeställning. Det framgår av utskottets yttrande att perspektivplaner och annat underlag för ett sådant fortsatt beslut skall föreligga den 1 mars 1971. Det är då mycket bråttom. Bedömningen av detta material måste ske inom låt oss säga åtta—nio månader. Risken är således överhängande att vi får en motsvarighet till vad som hände 1966 då utredningens ordförande tvingades skriva till försvarsministern och tala om att utredningen inte kunde klara sin uppgift i tid. Det återstår en mycket kort tid, mycket kortare än någon annan försvarsutredning har haft till sitt förfogande. Å andra sidan frambhålles i utlåtandet att kvaliteten och översiktligheten i studierna är sådana att det bör finnas möjligheter att trots den korta tiden göra ett ställningstagande. Förutsättningen är således att det inte blir någon försening men också, som herr andre vice talmannen menade, att en utredning, om den tillsättes, får tillfälle att göra förarbete, lära upp utredningsledamöterna etc. redan i förtid. Från minoritetens sida har vi ansett att riksdagen redan nu bör uttala sig för att en försvarsutredning kommer till stånd för perioden efter de närmaste tre budgetåren. Jag övergår så till nästa budgetår, det som vi formellt har att behandla. Försvarsministern gör i propositionen över huvud taget ingen bedömning av det internationella läget. Utskottsmajoriteten däremot för ett resonemang som anknyter till vad försvarsministern i andra sammanhang framfört. »Invasionen i Tjeckoslovakien synes enligt majoriteten ha bromsat de tendenser till uppluckring av militärblocken som tidigare varit märkbara.» Majoriteten anser dock inte att situationen »under det gångna året genomgått sådana förändringar att Sveriges säkerhetspolitiska situation kan anses ha blivit väsentligt berörd». Redan att resonemanget förs visar att också majoriteten anser att händelserna under senare delen av 1968 behöver tas i beaktande. De är dock enligt majoriteten inte tillräckliga för att påverka vår försvarspolitik, eftersom denna till viss del redan utgått från att dylika händelser kunde uppstå i t.ex. Centraleuropa. Det som hänt är inte tillräckligt för att motivera ett stärkande av försvaret i jämförelse med vad som beslutades i fjol. En ändring i andra riktningen, alltså en försvarsreduktion i förhållande till förra årets beslut, diskuteras över huvud taget inte. Den frågan anser man sig tydligen inte ha någon anledning att ställa. Av det särskilda yttrandet framgår att mittenpartierna resonerat på ungefär samma sätt, eller snarast allvarligare. Vi ser en »viss försämring av det europeiska säkerhetsläget». I fjol konstaterade mittenpartierna att regeringens förslag till flerårsplan var otillfredsställande. ännu mindre än utskottsmajoriteten har vi ansett oss böra frångå bedömningen från i fjol. Vi vidhåller med andra ord att skäl talar för en uppräkning i förhållande till regeringens förslag. Som också framgår av det särskilda yttrandet framlägger vi inte förslag om nya utgifter. Det hänger samman med att vi intagit ståndpunkten att i princip överge det s.k. skuggbudgettänkandet. Oppositionen kan inte fungera som ställföreträdande regering, särskilt inte på de villkor som utmärker svenskt parlamentariskt liv. Under ett par korta motionsveckor kan vi inte söka korrigera Kungl. Maj:ts statsverksproposition på ett sätt som kan jämföras med vad som skulle bli fallet därest vi själva hade att direkt från ämbetsverkens petitor presentera ett eget förslag till statsreglering. En opposition bör företrädesvis behandla mer långsiktiga frågeställningar. Denna principinställning har redovisats från vårt håll i den allmänna debatten och här i riksdagen främst i den senaste remissdebatten. Det finns därför knappast anledning att på nytt dra upp hela detta resonemang. Efter detta, herr talman, vill jag konstatera riktigheten i det som framförs i det särskilda yttrandet om att det under utskottsbehandlingen inte visat sig möjligt att få fjolårets försvarsbeslut omprövat.

Regeringen bör ges en förnyad möjlighet att ta initiativ till förhandlingar mellan de demokratiska partierna beträffande budgetåret 1969/70.

Herr talman, Jag måste säga att man blir litet förvånad över de nu av herr Lindblad, alltså av en suppleant i statsutskottets första avdelning, redovisade yrkandena. Såvitt jag kan förstå innebär yrkandena dels att man inte godtar den försvarspolitik som socialdemokraterna föreslår, dels att man vill få till stånd överläggningar om tilläggsanslag och dels att man vill att vissa delar av dessa tilläggsanslag skall användas för uppjustering av anslagen till de frivilliga försvarsorganisationerna. Det finns redan i det föreliggande utskottsutlåtandet reservationer från moderata samlingspartiets sida, som ganska väl täcker just dessa krav. I reservation 1 står: »Av det anförda framgår att utskottet finner det angeläget att så snabbt som möjligt avbryta den inledda försvagningen av vårt försvar.» Reservanterna vill till den änden få tillsatt en försvarsutredning. Det sammanfaller, tycker jag, ganska väl med det av herr Lindblad framställda yrkandet, fastän han vill framföra det under mom. 5, vilket jag anser vara felaktigt. Beträffande de frivilliga försvarsorganisationerna har vi också ställt yrkanden, som det vid utskottsbehandlingen stått öppet för herr Lindblad och hans meningsfränder att ansluta sig till. är emellertid detta nya yrkande ett uttryck för eftertankens kranka blekhet, så hälsar vi självfallet denna nya eftertanke med glädje och hoppas att den kommer att bli bestående.

Herr talman! Först detta med suppleant. Jag kan försäkra herr Virgin att jag verkligen känner mig som balettflickan som får hoppa in, när primadonnan begivit sig utrikes. Det yrkande som jag har framställt i dag är egentligen en uppföljning av vad som står i motionen. Dessa tankar finns också redovisade i det särskilda yttrandet. Vad vi gjorde i utskottet var att vi ställde frågan: Finns förutsättningar för att realisera detta som vi vill? Vi fick ett klart besked från majoritetens representanter att förutsättningar för något sådant inte fanns. Därmed lät vi oss nöja. Våra kamrater har senare sagt oss att riksdagen bör få ta ställning till samma frågeställning som den vi tagit upp i utskottet. Självfallet fanns det inte någon anledning för oss i utskottet att motsätta oss en sådan önskan att motionsförslaget nu skulle föras ända fram till kammarens ledamöter. Herr Virgin menar att vi skulle ha kunnat gå med på de reservationer som han har avlämnat, men de anknyter ju till den argumentering som finns i motionerna från hans parti.

Herr talman! Det var långt ifrån min mening att lägga in något föraktfullt i ordet suppleant. Tvärtom. Vad jag menade var bara att herr Lindblad hade tillfälle att delta i överläggningarna i första avdelningen i statsutskottet. Där har tydligen skett överläggningar mellan folkpartigruppen och socialdemokraterna om förutsättningarna för en ändrad försvarspolitik. Då tyckte jag möjligen att vi kunde ha fått reda på att folkpartiet hade funderingar på att resa sådana här yrkanden och fått vara med i överläggningar om dessa yrkanden inte skulle ha kunnat förenas med de reservationsyrkanden som vi ville framställa.

Herr talman! När jag ser ut över kammaren frestas jag nästan att ta upp »Förfäras ej du lilla hop...» Jag gör det inte utav två anledningar. För det första skulle det låta fruktansvärt illa. Psalmsång är inte det vanliga området för min kulturaktivitet. Dessutom kunde jag bli beskylld för att försöka förhärliga angreppskrig — som det 30 åriga kriget var — och det vore illa. Jag är talesman för ett avvärjningsförsvar. Det är ju därför att vårt försvar är så klart inriktat på just försvar som det trots allt till rimlig kostnad kan vara så starkt. Affekterna i årets debatt om försvarsbudgeten kan långt ifrån bli så starka som de var i motsvarande debatt i fjol. Denna satte ju punkt för bland annat ett utdraget utredningsarbete. Då diskuterade vi samtidigt med årsbudgeten en flerårsplan med miljardspännvidd mellan buden. För det år som nu diskuteras är skillnaden mellan utskott och reservanter penningmässigt 150 miljoner kronor. Då hade mittenpartierna redan i utskottsarbetet utarbetat en motiverad ståndpunkt. Nu har de bara i trycket — det har skett en viss uppstramning sedan — anmält en viss olust i ett särskilt yttrande. Nu befinner vi oss inne i en fyraårsplan, under vilken försvarsutgifterna i fast penningvärde ökar årligen om än inte lika mycket som under perioden närmast före. Ökningstakten har dämpats. Under förra perioden var den 21/2 procent per år. Ökningen är i denna plan cirka en procent årligen. Materialinvesteringarna och =<anläggningsarbetena beräknas årligen få ta ungefär lika mycket i anspråk som tidigare fram till 1971/72. Någon minskning av försvarsbeställningar i industrin beräknas inte ske under den aktuella perioden. Anslagsbehållningar utöver anslagsramen kan också få tas i anspråk vid ändrade utrikespolitiska och konjunkturpolitiska förutsättningar. Denna medelstilldelning ger ett starkt försvar som resultat. Ifrågasättande av detta är inte välgrundat, hur mycket tekniska hjälpmedel som än tas i anspråk. Jag har inhämtat att anskaffningen av tyg-, fartygsoch flygmateriel under innevarande budgetår enligt de senaste tillgängliga siffrorna uppgår till sammanlagt 1116 miljoner kronor. Motsvarande belopp i löpande priser var 900 miljoner kronor 1964, 1055 miljoner 1965, 1060 miljoner 1966, 1 040 miljoner 1967 och 960 miljoner kronor 1968.

Bakom nuvarande försvarsordning ligger den bedömning av det internationella läget och riskerna för krig som gjordes före dess ikraftträdande. Det var inte en bedömning som uteslöt oron i världen — den bedömningen håller än trots osäkerheten beträffande metoderna att fullfölja arbetet för europeisk avspänning. Att sådan önskas av stormakterna är uppenbart. På grund av sin uppfattning om vårt lands säkerhetspolitiska läge och försvarsförmåga avvisar utskottet kraven på omedelbart tillsättande av försvarsutredning siktande till snabb återgång till gammal ordning beträffande försvarsplaneringen. Jag tvekar faktiskt att ta upp historieskrivningen om tidigare försvarsdiskussioner och utredningsarbete i 1966 års försvarsutredning, men herr Virgin framhärdar genom att tala om det brutala avbrottet av den tidigare ordningen efter valet 1966.

Det hade varit klokt om man hade tagit det litet lugnare. Då hade kanske spännvidden vid dessa diskussioner inte behövt bli så stor som den blev, ty spännvidden är nu nere i rimligare proportioner än den då var. Herr Virgin tog också upp — jag medger att det skedde i mycket försiktiga ordalag — det litet oroliga läget i vissa folkgrupper i försvarsfrågan och antydde att orsaken till någon del kunde vara förändringen i ordningen för försvarsplaneringen. Jag fattade honom på det sättet. Jag lyssnar faktiskt hellre på den andra vändningen i resonemanget som går ut på att försvarsviljan alltjämt i folkflertalet är utomordentligt stark. Jag tycker själv att det är lättare att komma till tals i den folkliga försvarsdebatten nu än tidigare. På den tiden de argument dominerade som utmålade en fruktansvärd hotbild märkte man hur man fick emot sig stämningen och frågan: Vartill skall det då nytta? När försvarsdebatten har blivit mera modererad tycker jag mig få större förståelse för argumenten än man kanske tidigare kunde få. Ett nytt planeringssystem för försvaret har anmälts i försvarspropositionen. För riksdagen skall varje år redovisas programplaner för det militära försvarets utveckling under följande femårsperiod. Dessutom skall perspektivplanering göras för 15-årsperioder. Den internationella miljön skall analyseras i miljöstudier. Händelseförlopp fram till tänkbara angreppsfall skall utgöra grunden för alternativstudier, vilka bland annat syftar till att mot bakgrunden av valda angreppsfall ange de alternativa utvecklingslinjer som bör hållas öppna för försvaret och dess olika delar. Jag nämner dessa saker bara rubrikmässigt. Det vore orimligt annat vid den här tiden under debatten, men rubrikerna säger väl i alla fall den som vill lyssna att vad som är på gång verkligen skall kunna få en stor betydelse för svensk försvarsplanering framöver. Ytterligare underlag för kommande beslut om = särskilt resurskrävande objekt skall vidare ges i särskilda systemplaner. Utskottet har erfarit att de ekonomiska förutsättningarna vid perspektivplaneringen preliminärt bör varieras inom en studieram som bestäms med utgångspunkt i en årlig budget om cirka 5000 miljoner kronor i prisläget maj 1967 för budgetåret 1971/ 72. Den övre gränsen förutsättes ligga vid en årlig ökning med 150 miljoner kronor från angiven utgångspunkt, den undre vid en årlig minskning med 100 miljoner kronor under den tid perspektivplanen omfattar. Detta arbete, som är mycket omfattande, skall kunna redovisas till den 1 mars 1971. Det kommer självfallet att bli till oskattbart värde vid de bedömningar som måste föregå nästa långsiktiga försvarsbeslut. Riksdagen kommer med det här materialet att få ökade möjligheter att ta ställning till såväl marginella utgiftsökningar som alternativa målsättningar. De som hade mest bråttom att lämna den förra försvarsutredningen har krävt att en ny utredning skall tillsättas i god tid före mars 1971. Utskottet har kort och gott sagt att det inte är önskvärt att formerna för slutlig beredning av nästa mera långsiktiga försvarsbeslut redan nu låses med preciserade uttalanden. Lika bestämt avvisar utskottet förslag till förändringar av anslagsoch utgiftsramarna för nästa budgetår. Inom utgiftsramen, närmare 5,3 miljarder kronor, ligger en reservationsmedelsförbrukning om 160 miljoner kronor. Förslag till ytterligare reservationsmedelsförbrukning utöver utgiftsramen har framförts motionsledes. Utskottet biträder inte motionskravet men erinrar om att Kungl. Maj:t liksom tidigare kan få ta 20 miljoner utöver försvarets anslagsram i anspråk för sysselsättningsstimulerande beställningar av exempelvis byggnadsarbeten eller materiel. Moderata samlingspartiet vill vidga ramen med 150 miljoner kronor och skiftar ut beloppet på olika ändamål, främst materiel men även en del till forskning. Litet avses även komma frivilligorganisationerna till godo. Beträffande hemvärnet, som ju brukar nämnas i det här sammanhanget, trots att hemvärnet är en del av armén och inte står i frivilligkungörelsen, är det faktiskt bara en fråga om nyansskillnad mellan utskott och reservation. Som den minnesgode erinrar sig höjde riksdagen i fjol anslaget till frivilligorganisationerna upp till det belopp som ÖB då hade äskat. Utskottet biträder i år propositionen, som i sin tur tillmötesgår ÖB:s äskanden. Det oaktat har de moderata föreslagit ytterligare höjning, vilket utskottet inte ansett sig kunna biträda. Däremot har utskottet uttalat att förslag till förstärkningar på frivilligsidan, grundade på 1966 års värnpliktskommittés delbetänkande om frivilligorganisationerna, bör underställas riksdagens prövning nästa år. För att alla utskottets förslag i detta utlåtande står socialdemokraterna och för alla reservationer — utom den som önskar tillsättande av utredning för långsiktigt försvarsbeslut, vilket de borgerliga partierna går ihop om — står de moderata. Mittenpartierna har, som de själva uttryckt det, »för att underlätta utskottsbehandlingen» överlåtit åt den socialdemokratiska majoriteten att ensam formulera motiveringen till det förslag om vilket utskottet inbjuder riksdagen att fatta beslut. Jag hade avsett att därtill bara säga hjärtligt tack, utskottsbehandlingen har gått alldeles utmärkt. Men nu har en ny svängning anmälts från folkpartiets sida — jag vet inte, herr andre vice talman, var jag har centerpartiet på denna punkt — i form av det yttrande som herr Virgin och herr Lindblad nu diskuterat. Jag måste nog säga att jag i den frågan känner mera samhörighet med herr Virgins än med herr Lindblads beskrivning. Jag vet inte hur många svängar i för svarsfrågan folkpartiet tänker göra. Jag har upplevt några under den förhållandevis korta tid jag har varit med och arbetat med dessa frågor. När under hösten 1966 eller möjligen våren 1967 högern var på väg ur försvarsutredningen närmade sig folkpartiet oss i rätt god takt. Man åstadkom sedermera ett eget räkneexempel, benämnt alternativ B. När vi sedan kom så långt i försvarsutredningen att det blev tal om reella förhandlingar överbjöd mittenpartierna sitt eget tidigare alternativ och närmade sig högern, som det moderata samlingspartiet då hette. Nu har de moderata för detta år gått ner till ungefär B-nivå. Folkpartiet avstår vid utskottsbehandlingen från yrkande, men framlägger nu ett förslag som jag tycker i sak överensstämmer med moderata samlingspartiets reservationer. De här svängarna i försvarsfrågan frestar mig närmast att till moderata samlingspartiets talesmän säga att nu får ni ta folkpartisterna, vi vill inte ha dem, men jag skall i detta sammanhang av två skäl avstå från att göra detta. Man vet inte hur framtiden kommer att se ut, men man kan utgå ifrån att folkpartisterna kommer att fortsätta att svänga hit och dit. Vi socialdemokrater kan väl alltid vid något tillfälle ha glädje av när de svänger hit.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

Herr talman! Herr Bengt Gustavsson upprepar påståendet från utskottsutlåtandet att den nya försvarspolitiken bara innebär att ökningstakten numera är en procent i stället för tidigare 2,5 procent. Detta är, som jag sade förut, inte en korrekt beskrivning och jag ber att få tillbaka den bild jag tidigare visade i televisionsapparaten.

Det är i stället så, att förändringen i anslagen bara föga beror på den ändrade ökningstakten, minskningen beror i huvudsak på en direkt nedtrappning av hela försvarsutgiftsvolymen. Herr Bengt Gustavsson säger vidare att anskaffningsoch beställningsverksamheten är större än eller i varje fall lika stor som den tidigare har varit. Detta är inte heller en korrekt beskrivning. Det är väl självklart att det kan förekomma stora variationer i beställningen av materiel och även i fråga om leverans och betalning av materiel. Vad som betyder någonting på sikt måste ändå vara anslagen, ty alla beställningar måste i sista hand betalas. Det finns ingen möjlighet att förklara hur man skall kunna åstadkomma större försvarsbeställningar med betydligt mindre anslag. Frivilligorganisationerna har av utskottet blivit tillgodosedda i enlighet med ÖB:s förslag, säger herr Bengt Gustavsson, och utskottet har inte funnit anledning att gå längre. Om man godtar de låga nivåerna, håller jag med om att man inte kan gå längre i fråga om frivilligrörelserna. Vi har emellertid genom våra tilläggsanslag fått möjlighet att till viss del ge ökade bidrag till frivilligorganisationerna. Detta torde vara fullt konsekvent och riktigt. Herr Bengt Gustavsson säger slutligen att han inte vill ha något samarbete med folkpartiet. Jag vill då upprepa vad jag sade förut, nämligen att vi gläder oss åt den nya inställning som folkpartiet i dag har redovisat och som innebär en närmare anslutning till vår politik.
Herr talman! När det gäller frågan om de där svängningarna vill jag säga att jag inte kan finna att man behöver se den frågan på det sätt som herr Bengt Gustavsson gör. Förslaget om överläggningar för att om möjligt åstadkomma enighet på en bredare bas och på en nivå som ligger något över vad regeringen förordat lades fram i januarimotionen. Förslaget anknöt till motionsförslag föregående år. Motionsförslaget från i år finns med i det särskilda yttrandet, dock icke som ett direkt förslag till riksdagen, detta med motiveringen att det inte fanns möjlighet att i utskottet komma någon vart. När vi nu för fram förslaget här i kammaren för att testa om förhållandet är detsamma på den socialdemokratiska sidan här i kammaren som det var i utskottet kan man säga att om det har skett en svängning så är det i fråga om vad man inom föreningskunskapen kallar en ordningsfråga. Det är ingen svängning i sakfrågan.

Herr talman! Jag uppfattar nog det yrkande som har framställts i kammaren som en svängning så till vida att folkpartiet därigenom har givit till känna en uppfattning. Så var inte fallet vid utskottsbehandlingen. När jag tycker att denna svängning har fört folkpartiet väldigt nära moderata samlingspartiet är det en bedömning som jag inte lägger några värderingar i. Jag unnar herr Virgin den glädje som han noterar när han ser att folkpartiet närmar sig moderata samlingspartiet. Vi får väl se hur beständig den glädjen kommer att bli. Ja, hur många bilder som än visas på skärmen kommer man inte ifrån fakta, nämligen att beställningarna för försvaret håller sig på en aktningsvärd nivå och till och med har ökat i förhållande till tidigare år. Det är kanske inte så anmärkningsvärt att man kan redovisa en fortlöpande effektökning i det avseendet. Vi skall ha klart för oss att för de stora pengar vi har satsat på försvaret har vi fått en hel del: vi har fått Viggen, Stril 60-systemet, stridsvagn S och mycket annat framtaget. Nu har vi ganska stora resurser som vi kan använda för beställningar som bidrar till att bibehålla försvarets styrka och slagkraft.

Herr talman! Om man någorlunda ofta får tillfälle att lyssna till europeiska politiker på olika nivåer och taga del av deras bedömningar av deras egen situation har man litet svårt att känna igen den bild av läget i Europa och i världen som återfinns i moderata samlingspartiets reservationer vid den nu behandlade punkten i föreliggande utlåtande. De europeiska politikernas ofta nyanserade och avspända tonfall kontrasterar mot de ödestyngda tonfall som präglar reservation 1. I själva verket finns det skäl att sätta frågetecken efter nästan varje mening i den beskrivning som ges. Moderata samlingspartiet skriver i reservation 1: »Den bedömning av det internationella läget och riskerna för krig som gjordes i proposition nr 110 har visat sig vara alltför optimistisk.» — Propositionen blev framlagd 1968. Med andra ord måste partiets företrädare mena att det under det gångna året skulle ha inträffat så betydande förändringar i det internationella läget att majoritetens bedömning numera framstår som alltför optimistisk. Vidare heter det i reservationen: »Risken för ett nytt krig i Mellersta Östern är mycket stor». — Ja, men var den inte det för ett år sedan, var den inte det för två år sedan när det verkligen förekom krig? Har det inte funnits risker för nya oroligheter i Mellersta Östern i ett par årtionden? På vilket sätt skulle läget radikalt ha för ändrats? Är detta verkligen en frågeställning som berör det svenska försvarets utformning? Frågan i detta sammanhang måste vara om det finns stor sannolikhet att de tämligen konstanta riskerna för krigiska förvecklingar i Mellersta Östern skall spridas till Europa. Detta är problemet. Med den utgångspunkten kan man göra den rätt intressanta observationen att det tidigare har förekommit regelrätta krig i denna del av världen, exempelvis 1956. Den gången engagerade sig två europeiska stater — England och Frankrike. En av supermakterna, Sovjetunionen, hotade att angripa Paris och London med vätebomber. Det var väl för all del bluff, men det var ändå en mätare på den internationella temperaturen den gången. I dag är de ansvariga stormakterna tvärtom angelägna om att mötas för att gemensamt överlägga om hur de skall komma till rätta med detta problem. Denna förändring avspeglar också en viss trend i den internationella utvecklingen, nämligen en ökad försiktighet framför allt från supermakternas sida. De undviker att engagera sig så hårt i lokala konflikthärdar att de därigenom skapar en risk för krig i större skala. Nästa mening lyder: »Misstron mellan stormakterna består och konflikter i skilda delar av världen, där stormakternas intressen bryts mot varandra, torde under överskådlig tid framöver förbli ett latent hot mot världsfreden.» På vilket sätt skulle denna beskrivning strida mot vad man på regeringens sida ansåg för ett år sedan eller för flera år sedan? Jag kan inte finna att här föreligger någon skillnad. Vi har hela tiden alla räknat med en bestående misstro mellan stormakterna. Vi har räknat med och räknar alltjämt med att konflikter i olika delar av världen kan representera ett latent hot mot världsfreden. Men om man ser tillbaka på vad som hänt under det gångna året, så finner man att det härvidlag blivit en viktig förändring. Ännu för några år sedan fann den svenska regeringen anledning att uttrycka sin oro för en spridning av Vietnamkonflikten, främst efter inledningen av de amerikanska bombningarna mot Nordvietnam 1965. Den gången fanns det skäl att befara att detta äventyrliga amerikanska tilltag skulle öka risken för ett starkare och mera direkt engagemang i konflikten, framför allt av Kina men möjligen också av Sovjet. I dag kan vi konstatera att dessa bombningar har upphört tack vare ett yttre och ett inre opinionstryck och att därmed risken för spridningseffekter från Vietnamkriget också väsentligt har minskat. Jag bortser från andra aspekter av kriget — de moraliska och folkrättsliga. Men vad. vi diskuterar här är just risken för spridning av lokala konflikter i andra delar av världen, och på denna väsentliga punkt förefaller det enligt allmän bedömning snarast ha inträffat en förbättring under det senaste året. Reservationen fortsätter: »Under hösten 1968 har detta konflikthot accentuerats även i vår världsdel.» Vilket konflikthot? Detta måste ju syfta på hot om konflikt mellan stormakterna. Men var och en som följde tragedin i Tjeckoslovakien måste säga sig att det var påfallande hur avspänt den amerikanska supermakten reagerade inför händelseförloppet. Tragedin skakade oss alla, men de ansvariga statsmännen trodde inte på allvar att den skulle innebära en verklig accentuering av konflikten mellan stormakterna. Vad man såg och vad som med tiden blev allt tydligare var en accentuering av latenta konflikter inom Östblocket. Det var något nytt. Men återigen måste man fråga: Vilket samband har detta fenomen med Sveriges försvarsproblem? Detta samband är verkligen inte särdeles direkt. Det heter vidare: »En obalans har uppstått varigenom faran för konflikter ökat.» Vad menas här med obalans? Förelåg det en balans före händelserna i Tjeckoslovakien, en obalans efter? Hur har då denna väsentliga föränd ring inträtt? Beror den på en viss förflyttning av ryska divisioner? Beror den på ökad opålitlighet hos en del östblocksdivisioner? Vari skulle denna obalans egentligen bestå? Vilken fara för konflikter är det man talar om? Är det faran för ytterligare konflikter inom östblocket, eller är det faran för konflikter med västblocket? De bedömningar man möter ute i Västeuropa går ju knappast i den riktningen att man på allvar skulle tala om en fara för konflikter av den senare typen. »Beredskapshöjningar, skärpta övervakningsåtgärder och ökade försvarsanslag har genomförts i så gott som alla länder.» Ja, för all del, större delen av den meningen är väl korrekt, dock med den reservationen att det ju ingalunda föreligger någon allmän trend mot ökade försvarsanslag ute i Västeuropa. Jag läste alldeles nyss en artikel i ett av de senaste numren av Economist. Denna tidskrift är starkt proamerikansk, starkt antirysk, mera benägen till pessimism vid bedömningen av den ryska politiken än många andra. Men i resonemanget om NATO:s framtid utgår man från som givet att de västeuropeiska staterna under de närmaste åren icke alls är benägna att väsentligt öka sina försvarsanslag, utan att man tvärtom nyktert i NATO planeringen måste räkna med sannolikheten av ytterligare reduceringar. Man vill heller inte utesluta möjligheten av en minskning av de amerikanska trupperna i Västeuropa. »De ökade riskerna för Sveriges yttre säkerhet understryker enligt utskottets mening kraftigt nödvändigheten av att vår försvarsförmåga vidmakthålles.» Jag skall inte lägga mig i diskussionen om den senare delen av denna mening. Jag vill bara notera att här plötsligt talas om ökade risker för Sveriges yttre säkerhet, utan att den tidigare framställningen ger något som helst klart och konkret belägg för att det skulle ha uppstått en sådan ökning av riskerna. Det heter till slut att den minskning av försvarets effekt som moderata samlingspartiet talat om och som redan har diskuterats är farlig för vår säkerhet och kan komma att minska omvärldens tilltro till vår vilja och förmåga att med all kraft hävda vår neutralitet. Jag har för min del intrycket av att när företrädare för moderata samlingspartiet — träffar — utlänningar framhåller de helt lojalt att det svenska försvaret är ovanligt starkt, särskilt om man räknar våra försvarsutgifter per capita. Det måste väl vara litet äventyrligt om man i ett sådant här forum hävdar något annat. Men jag tycker också att man kan turnera saken på det sättet att mot bakgrund av aktuella tendenser och praktiska styrkeförhållanden ute i Västeuropa och på andra håll skulle det kanske mera finnas skäl för Sverige och svenskarna att minska sin tilltro till andra staters vilja och förmåga att med all kraft hävda sin ställning. Detta är bilden. Bilden är inte att ett mycket försvarsvilligt och starkt militariserat Västeuropa med oro ser på ett Sverige, präglat av pacifistisk lättfärdighet. Den bild som partiet här ger har som sagt inte särskilt många likheter med den som är gängse ute i världen. Men det måste då konstateras att denna ganska skeva analys läggs till grund för våldsamma angrepp mot regeringens försvarspolitik.

Herr talman! Jag påstår, herr Björk, att det har skett en förändring i det internationella läget i och med invasionen av Tjeckoslovakien 1968. Det är en bedömning som vi sannerligen inte är ensamma om i moderata samlingspartiet i Sverige, det är en bedömning som torde vara allmän i hela Europa. Herr Björk undrar hur vi i vår motion kan tala om risk för att krigshandlingar i Mellersta Östern skall kunna spridas till våra områden. Det är ändå så att nu för tiden risken är betydande för att krigshandlingar i vilken del av världen som helst kan spridas även till Europa. Herr Björk motsäger sig själv när han meningen efter förklarar att regeringen året innan talade om risken för att händelserna i Vietnam skulle leda till krigshandlingar i vår närhet. Nu är det ganska meningslöst att försöka värdera hur stora krigsriskerna är uttryckta i procent eller promille och hur de varierar från vecka till vecka och från månad till månad. En sådan beräkning kan inte läggas till grund för avvägningen av vår försvarspolitik. Det räcker att konstatera att risker finns, risker som inte är alldeles obetydliga. Detta är tillräckligt grund för en försvarspolitik som ger oss möjligheter till skydd mot invasion eller angrepp, om någon part i vår omvärld skulle lockas till sådana aktioner mot vårt land. Herr Björk frågar vidare vad det är för obalans som har uppstått. Han pekade själv på denna obalans när han berättade att försvarskostnaderna stiger inom östblocket men trappas ned i västvärlden och att amerikanarna talar om att dra bort truppstyrkor från Europa. Detta är just en obalans som i högsta grad kan påverka det svenska säkerhetspolitiska läget. Jag kan lämna några siffror på upprustningen just nu inom östblocket. Om man bortser från Sovjetunionen, som det senaste året ganska mycket höjt sina försvarskostnader, så ökar Östtyskland sina försvarsutgifter med bortåt 9 procent, Polen med omkring 10 procent och blocket närmast Tjeckoslovakien, dvs. Ungern, Rumänien och Bulgarien, med 30, 25 respektive 15 procent, Detta sker under påtryckningar från dessa länders stora granne i öster. Det förefaller mig vara siffror som ganska klart belyser att risken för olika slags konfrontationer är i ökande och att vi här har att göra med risker som inte kan negligeras vid den långsiktiga avvägningen av vårt försvar.